Herr talman! Regeringens proposition 1981/82:130 om förslag till ny vattenlag m.m. är mycket omfattande. Som framgår av propositionens beteckning är det mittenregeringen som lagt fram det här förslaget. Att propositionen är omfattande kan jag understryka genom att nämna att den har 25 kapitel lagtext, fördelade på över 300 paragrafer. Vidare kan understrykas att specialmotiveringen till förslaget till ny vattenlag upptar ca 250 sidor i propositionen. Propositionen är en genomgripande systematisk omarbetning av den gamla lagen från 1918. Ett förenklat och moderniserat regelsystem införs. Detta förhållande bör göra den nya lagen lättare att förstå. Man skall inte behöva slå upp så många skilda ställen i lagboken för att få lagens besked i en viss fråga. Tillåtlighetsreglerna blir mer flexibla och ger ökad möjlighet att beakta allmänna intressen, allmänna planeringssynpunkter och samhällsekonomiska synpunkter, för att nämna några. Det nyss nämnda förhållandet ger bättre möjlighet till en mer samlad bedömning vid vattenföretag än den nuvarande lagen. Med hänsyn till den ökade jordbruksbevattningen införs möjlighet att bilda bevattningssamfälligheter. Det bör understrykas att jordbruksbevattningen fått en särskild uppmärksamhet i propositionen. Följden har blivit att varje företag — även jordbruk med egen vattentäkt och blygsam bevattning — skulle kräva tillstånd. I reservation 1 har vi motsatt oss detta. Reservationen innebär att tillstånd skall krävas endast då det föreligger sannolika skäl att allmänna eller enskilda intressen skadas genom bevattningsföretaget i fråga. I sammanhanget kan påpekas att ett bevattningsföretag av någorlunda kapacitet är mycket dyrt. Det innebär att man till ett jordbruksföretag inte gärna inköper en anläggning utan att vara alldeles säker på att tillsynsmyndigheten — länsstyrelsen — skulle acceptera anläggningen. I sammanhanget kan nämnas att jordbruksarrendator har rätt att utverka tillstånd till bevattning, trots att denne inte, då han inte är ägare av vattnet, har vad den nya lagen kallar ”rådighet över vattnet”. Rådighetsbegreppet ersätter ”vattenrätt” och ”vattenrättshavare” i lagtexten. Som tidigare antytts har länsstyrelserna ett uttryckligt tillsynsansvar över vattenföretagen. Det framstår som alltmer angeläget att det kan ske en nära koppling mellan vattenlagen och samhällsplaneringen. I denna är vattenhushållningsfrågorna en alltmer integrerad och väsentlig del. Mot den bakgrunden kan det framstå logiskt och rationellt att prövningen av vattenföretag skulle samordnas med miljöskyddslagstiftning, naturvårdslag och byggnadslag, vilka — liksom samhällsplaneringen — handhas av administrativa myndigheter. I utredningsskedet föreslogs ett helt nytt prövningssystem med administrativ prövning av de flesta vattenföretag och vattenanläggningar. Regeringsförslaget innebär, och jordbruksutskottet föreslår, bibehållande av det nuvarande systemet. Vattendomstolar blir således prövningsorgan för både tillståndsoch ersättningsfrågor. Olika skäl redovisas för bibehållande av det nuvarande prövningssystemet. Bl. a. åberopas kostnadsoch effektivitetsskäl. Vidare understryks att vattendomstolarna med de nya tillåtlighetsreglerna kan göra enallsidig prövning av vattenföretagen. Vissa remissinstanser anser också att länsstyrelserna med nödvändighet hade måst tillföras ny expertis, om man hade gått in för det prövningssystem som utredningen en gång i tiden föreslog. Jordbruksutskottets majoritet hemställer att regeringen ytterligare överväger förslag till ett administrativt prövningssystem. I reservation 2 yrkar vi avslag på denna skrivning, och jag yrkar bifall till denna reservation. I jordbruksutskottets mycket omfattande och ingående behandling av propositionen om ny vattenlag har ofta understrukits hur angeläget det är att undvika dubbelprövning vid ansökan om tillstånd för vattenföretag och vattenanläggning. Bl. a. av det skälet har vi inte ansett det nödvändigt att komplettera det vattenrättsliga prövningssystemet med bestämmelser om tillståndsprövning enligt naturvårdslagen. Av denna anledning yrkar jag bifall till reservation 3. Enligt de föreslagna tillåtlighetsreglerna skall förrättningsmannen pröva företagets inverkan på allmänna intressen och då också på naturvårdsoch miljöintressen. Om företaget medför skada eller olägenhet av större betydelse för allmänna intressen, får det ej komma till stånd. De redovisade bestämmelserna om tillåtlighetsoch tillståndsprövning av vattenföretag kommer att innebära förbättrade möjligheter att inom ramen för den vattenrättsliga bedömningen hävda naturvårdsintressen när ett markavvattningsföretag skall prövas. När man utför ett vattenföretag och får till stånd en vattenanläggning kan skador uppkomma som berör allmänna intressen. Som kompensation utdöms vissa avgifter. Avgifterna — allmänna fiskeavgifter och regleringsavgifter — utgår årligen med fast belopp som vattendomstol utdömt under vissa perioder — 20 resp. 10 år. För den följande perioden kan avgifterna ändras på ansökan från den som innehar tillstånd för vattenföretaget i fråga eller också från kammarkollegiet. Som en motsvarighet till nuvarande regleringsavgifter föreslås nu en ny avgift med benämningen bygdeavgift. Faktorer som är kända och lätta att bestämma samtidigt som de ger uttryck för företagets omfattning och dess inverkan på bygden och bygdens miljö skall vara grundval vid beräkningen av avgifterna. Tillämpningsområdet för bygdeavgiften blir större än för regleringsavgiften, vilken endast gäller regleringsföretag för kraftändamål. Själva avgiften knyts till en viss procent av basbeloppet. Härigenom uppnås en automatisk anpassning av avgifterna till förändringarna i penningvärdet. Länsstyrelserna skall som tidigare förvalta och fördela regleringsmedlen i samråd med kommunerna. Det nya systemet kommer att ge betydligt mera pengar till kommuner som har stora vattenföretag och anläggningar inom sina gränser. Det är rättvist och riktigt. Men starkt delade meningar råder beträffande övergångsbestämmelserna vad gäller hur snabbt det nya avgiftssystemet skall tillämpas på äldre anläggningar. Jordbruksutskottets majoritet — socialdemokraterna och representanten för vänsterpartiet kommunisterna — har helt frångått propositionens förslag till övergångsbestämmelser och föreslår att riksdagen fattar ett belsut som sätter en mängd vattenrättsdomar ur kraft. Herr talman! Jag vill påminna om den stora omfattning förslaget till ny vattenlag har. Med tanke på detta är motsättningarna få. Det finns endast fem reservationer, där folkpartiet, centern och moderaterna är eniga. I reservation 5 och det särskilda yttrandet understryker vi det för rättskänslan stötande i att under fastställd avtalsperiod staten som den ene avtalskontrahenten ensidigt frånträder avtalet och utnyttjar sin lagstiftningsmakt för att dra in pengar till det allmänna, med motsvarande förlust för vattenföretagen. Det ligger nära till hands att beteckna ett sådant agerande som ett rättsövergrepp. Beslutet tyder inte heller på någon större respekt för domstolsväsendet. Många vattenrättsdomar förlorar sin rättskraft i vad det gäller avgiftsbelopp och avtalsperiod. Vidare bortser majoriteten från problemen med ständigt ökande pålagor på kraftproducenterna. Det kan vidare påpekas att nyligen införd skatt på viss elkraft i kombination med den kostnadshöjning som en mångdubbling av avgifterna innebär så småningom måste återfalla på konsumtionskostnaderna. Det är dock trots allt en mindre viktig synpunkt jämfört med den brist på respekt majoriteten visar för de principer som från både offentligrättsliga och andra synpunkter bör ligga till grund för lagstiftningsarbetet.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

Herr talman! I föreliggande betänkande har utskottet behandlat den mycket omfångsrika propositionen om en ny vattenlag. Den nuvarande vattenlagen har mycket gamla anor, och även om den under åren sedan 1918, då den infördes, varit föremål för omfattande revideringar, kan en hel del av lagtexten betraktas som otidsenlig och svårtolkad. Under åren har det också tillkommit många nya intressen och förändrade omständigheter som gör det nödvändigt att den nuvarande vattenlagen ersätts med en helt ny lag. När det gäller nyttjande av vatten finns det många intressen. Detta innebär att det ofta uppstår konflikter när det gäller rätten att utnyttja vatten. Vid utskottsgranskningen av propositionen har vår strävan varit — förutom på vissa punkter, där våra uppfattningar går isär — att med den nya vattenlagen skapa ett instrument med vars hjälp det går att göra en rimlig avvägning mellan exploateringsintressen och motstående allmänna och enskilda intressen. Vidare får det inte för framtiden vara så att en gång givna tillstånd skall vara bestående för alltid. Nya intressen och ändrade förutsättningar måste kunna vägas in vid en omprövning av tillstånd att bruka vatten. Det är med hänsyn till miljö och allmänna intressen som denna rätt måste finnas. Även om vi inte kunnat enas i utskottet om samtliga de åtgärder som vi velat vidta för att komplettera propositionens innehåll och lagtext, har vi ändå i samstämmighet gjort vissa justeringar, dock av mera teknisk natur. För att utskottet skulle få en rimlig möjlighet att behandla propositionens innehåll har vi föreslagit att ikraftträdandet av den nya vattenlagen framflyttas till den 1 januari 1984. Om vi med den nya lagen vill att vatten för framtiden skall skyddas mot alltför hård exploatering, till förmån för enskilda och allmänna intressen, måste sådan rätt att utnyttja vatten som strider mot allmänna och enskilda intressen begränsas. Som huvudregel måste gälla att skyldighet att söka tillstånd för utnyttjande av vatten skall föreligga, om det inte är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom vattenföretags inverkan på vattenförhållandena. Denna tolkning är utskottet i stort sett överens om. Men jag kanske också kan uttrycka det så att vi är oense om hur vi skall tolka tolkningen. Fem reservationer har fogats till betänkandet av utskottets borgerliga ledamöter. I den första reservationen vill man göra undantag från tillståndsprövning när det gäller utnyttjande av vatten vid bevattning av jordbruksareal där det inte bildats bevattningsföretag. Jag kan dela uppfattningen att enskilda jordbrukare kan utföra bevattning av sitt företag utan att detta för den skull medför några olägenheter. Men om flera jordbrukare utefter samma vattendrag bedriver jordbruksbevattning kan detta innebära problem. De behöver inte vara anslutna till ett gemensamt vattenföretag för att skada skall uppstå. Vi kan också förmoda att jordbruksbevattningen i framtiden kommer att öka, och därför bör vi vara uppmärksamma på detta område. Tillståndsplikt bör gälla även för enskilda företag. Tillstånd för kraftverk och andra större vattenbyggnadsföretag prövas i dag av vattendomstol. Vattenlagsutredningen hade enligt sina direktiv att utreda frågan om hur tillstånd för vattenbruk skulle prövas och föreslog ett nytt prövningssystem, som innebär att man skulle övergå från den nuvarande juridiska prövningen till en administrativ prövning. Detta skulle innebära att tillstånd för de större företagen skulle prövas av regeringen, för de medelstora av koncessionsnämnden och för de mindre av länsstyrelserna. Detta förslag mottogs med mycket blandade reaktioner av remissinstanserna. I propositionen framläggs inget förslag om ett nytt prövningssystem, utan det nuvarande juridiska systemet skall bibehållas. I utskottet har vi funnit att ett system med administrativ prövning har många fördelar, men vi är dock inte beredda att föreslå ett direkt införande av ett sådant system utan anser att en ytterligare analys av systemet är nödvändig. Förslaget om administrativ prövning bör inte avvisas, som föreslås i reservation 2. Vi vill i stället att den här frågan utreds ytterligare och att den får prövas i regeringskansliet. Därför yrkar jag avslag på reservation 2. I propositionen behandlas även frågan om markavvattning. Från socialdemokraterna har vi sedan länge krävt inventering och bättre skydd för våra våtmarker. Vi anser att det inte är tillräckligt skydd att markavvattning skall prövas enbart ur vattenrättslig synpunkt, utan att man bör komplettera med tillståndsprövning enligt naturvårdslagen. Vi vill därmed förstärka skyddet för våra våtmarker utöver det som föreslås i propositionen och som de borgerliga har ställt sig bakom i reservation 3. Därför vill jag också yrka avslag på denna reservation. Inte heller när det gäller ersättningsfrihet för det allmänna vid omprövning av tillstånd för vattenbruk har vi i utskottet kunnat enas. Från utskottsmajoritetens sida menar vi att om ett kraftverksföretag söker omprövning av tillstånd skall företaget, om så påkallas av allmänna intressen, avstå viss del — upp till 1/20 — av vattenföringen utan att göra anspråk på ersättning. Det kan, som vi ser det, inte vara orimligt att det vid omprövning vid sådana tillstånd tas viss hänsyn till uppkomna allmänna intressen. Därför vill jag också avvisa reservationskravet om ersättning till vattenkraftsföretag för sådana restriktioner som vi från socialdemokraterna föreslagit. Bland alla de frågor som behandlas i propositionen finns också ett förslag om ett nytt vattenrättsligt avgiftssystem. Det nuvarande avgiftssystemet är i många fall otidsenligt, eftersom det är fråga om långa avtalsperioder för detta avgiftssystem, i vissa fall upp till 20 år. Då det inte varit anpassat till penningvärdeförsämringen har systemet urholkats. Det nya avgiftssystemet är anpassat till kommande penningvärdeförsämringar genom årlig indexuppräkning. Jag är medveten om att det kan vara komplicerat att vid införandet av ett nytt avgiftssystem få det anpassat till det redan löpande. Men när de borgerliga ledamöterna i utskottet här från talarstolen gör ett så stort nummer av att det skulle strida mot allmän rättspraxis och mot grundlagen, vill jag avvisa detta tal. Det är kammarkollegiet som har föreslagit det övergångssystem som vi från socialdemokraternas sida har förordat i betänkandet. Det är ju ändå kammarrätten som har att för regeringens räkning pröva sådana här frågor. Kammarkollegiet har påpekat att det mycket väl går att anpassa det äldre systemet till den nya vattenlagen med indexbundna avräkningar. Det är enligt vår mening nödvändigt att snarast möjligt åstadkomma en anpassning av äldre avgifter till den aktuella prisutvecklingen. I annat fall kommer, som kammarkollegiet påpekar, stora förluster att uppstå för de allmänna intressen som avgiftsmedlen är avsedda att tillgodose. Det måste också vara angeläget att vi har en likvärdig bedömning av kraftverksföretagens vattenavgifter. Annars kommer de kraftföretag vilkas avgiftsperiod löper ut i år och som kommer att teckna nya avtal för lång tid framåt att länge ha en lägre avgift än de vars avtalstid löper ut strax efter det att den nya vattenlagen trätt i kraft 1984. Dessa kommer att få betydligt högre avgifter. Det kommer att uppstå orättvisor om det inte, såsom vi har föreslagit i betänkandet, sker en successiv övergång till det nya systemet. Därför kan vi inte acceptera vad som föreslås i reservation 5, att tecknade avtal inte kan brytas, oavsett om förhållandena ändras väsentligt, som i detta avseende är fallet. Jag vill också påpeka, att om vi hade infört ett nytt system — exempelvis en skatt eller någon annan form av avgift för kraftverksföretagen — hade ni inte alls kunnat hävda att det skulle strida mot någon grundlag. Vi får därför inte i detta fall hänga upp oss på vissa principer. Det gäller ju att skapa rättvisa mellan de olika kraftverksföretagen. Därför vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Håkan Strömberg gör först en allmän deklaration, där han betygar utskottets enighet. Sedan går han vidare och pekar på en del punkter där åsikterna går isär. Han säger, att en gång givna tillstånd ej för alltid skall vara gällande. Det har vi aldrig hävdat, herr Strömberg. Vi har i våra reservationer bara gett uttryck för att vi vill slå vakt om rättstryggheten och säkerheten. De tillstånd som nu gäller kommer att successivt omprövas när avtalen går ut. Det är aldrig fråga om att ett tillstånd skall gälla för alltid. Jag skall ta upp frågorna om markavvattning, ersättningar och rättstrygghet. Håkan Strömberg säger att penningvärdeförsämringen har gjort att de ersättningar som har utdömts är för låga, att värdet av dem har urholkats. — Jag vill svara med att det inte kan vara företagens skyldighet att ta ansvar för det. Det är samhället som har drivit en politik som gör att penningvärdet är urholkat, och det skall inte företagen straffas för. Vi hävdar att det strider mot rättssäkerheten. Håkan Strömberg säger tvärtom. Han säger att det allmänna gör stora förluster genom att man inte räknar upp värdena. Jag hävdar att det allmänna inte kan förlora pengar som man aldrig haft och egentligen inte skall ha. Det blir givetvis en spänning mellan nya och gamla domar och omprövade domar. Men det är inte vad det gäller utan om en dom skall ha giltighet. Frågan är om ett företag — en enskild företagare eller ett bolag — kar lita på ingångna avtal. I de här fallen har avtal träffats och också bekräftats. Om den ena parten ensidigt bryter ett sådant avtal är frågan vart samhället är på väg. Det är där vi hävdar att rättsotryggheten finns. Rättssäkerheten sätts ur spel. Jag slutade mitt anförande med att fråga: Kan man lita på staten? — Jag hävdar att vi måste slå vakt om möjligheten att lita på staten och på av samhället ingångna avtal. Det är ett mycket rimligt krav i samhället.
Herr talman! Håkan Strömberg sade att man när det gäller jordbruksbevattningen inte kan gå med på reservanternas skrivning på grund av att konkurrensen om vattnen kommer att bli så stor och att man därför måste begära tillstånd. Vi har i vår reservation inte sagt att man inte skall begära tillstånd — det är bara frågan om när tillståndsplikten skall inträda som vi är oense om. I majoritetens förslag heter det att det skall vara uppenbart att man kan skada annan för att man skall vara skyldig att begära tillstånd. Vi har sagt att samma regel skall gälla här som när det gäller dikning — det skall vara sannolikt att man skadar någon annan för att man skall vara skyldig att begära tillstånd. Annars skulle man bli tvungen att begära tillstånd vid i princip varje tillfälle för att vara säker på att man inte gjorde fel. Det är inte motiverat att ha det på det sättet. När det gäller hur de här ärendena skall prövas — om det skall ske genom ett administrativt förfarande eller om domstolarna skall göra det — har vi fastnat för det som föreslås i propositionen, nämligen att vattendomstolarna skall handlägga dessa ärenden även i fortsättningen; där finns en mycket stor kunskap, som vi i annat fall går miste om. Det kommer att vara mycket svårt att bygga upp den kompetensen på något annat ställe. Det är utan tvivel en mycket stor fördel att behålla det nuvarande systemet. Håkan Strömberg säger att vi måste få ett bättre skydd för våtmarkerna och att man därför skall ha en prövning både enligt vattenlagen och enligt naturvårdslagen. Men vi har ju tidigare i betänkandet varit överens om att dubbelprövning skall undvikas i alla fall där så är möjligt. Vi menar att det här är ett fall där det definitivt är möjligt att undvika dubbelprövning, allra helst som den nya vattenlagen i sig innebär prövning av allmänna intressen och därmed också naturvårdsintressen. När det sedan gäller den sista frågan — övergångsbestämmelserna till bygdeoch fiskeavgifterna — är vi överens om den långsiktiga modellen: Vi skall ha en årlig uppräkning för att man skall få den rätta avgiften till kommunerna. Men det är här ändå fråga om avtal, och avtal kan man inte gå in och bryta hur som helst, menar vi. Därför måste vi acceptera att det här under en tid kommer att råda vissa orättvisor företagen emellan, beroende på att de har olika avtal. Jag tycker det är ett mycket gott skäl för ställningstagandet från oss reservanter.
Herr talman! Det är ju ändå på det sättet, Håkan Strömberg, att vi i utskottet mycket noggrant har övervägt hur man bäst skall tillgodose kraven på rättvisa samtidigt som man bibehåller kravet att avkunnade domar skall gälla den tid som angivits.

Stor vikt har enligt konstitutionsutskottet fästs vid den enskildes möjligheter att vid en rättshandlings ingående kunna överblicka konsekvenserna därav. ”Endast tungt vägande sociala hänsyn har ansetts kunna medge avsteg från denna grundsats” .” Betänkandet var också föremål för riksdagens behandling och godkändes. Jag har i min hand också ett referat av några domar, vilka det kunde vara av visst intresse att läsa in till kammarens protokoll: ”Den nya avgiftsperioden löper t.o.m. år 1987. Eventuell begäran om ny prövning skall inges före utgången av år 1986” ”. Det är alltså ett domslut, som inte kan gälla längre. Detta är klara exempel på hur otroligt långa perioder det kan gälla, vilket i sin tur på sitt sätt understryker att man behöver ha andra övergångsbestämmelser. Det finns flera exempel. Litet oroande är det att riksdagens majoritet genom ett beslut i kväll utan hänsyn kör över alla dessa domar.
Herr talman! Först till Sven Eric Lorentzon. Jag har aldrig påstått att företagen är orsak till detta. Vad vi pekar på är den gamla vattenlagen. Genom den inflation som började 1976 här i landet har det inte skett någon anpassning till penningvärdeförsämringen. Därför har man inte genom avgifterna nått de mål som man från början hade. Meningen var att avgifterna skulle täcka vissa kostnader som det allmänna kunde tänkas ha eller vissa förluster som kunde uppstå, t.ex. genom uteblivet fiske eller genom minskad turism och andra olägenheter på grund av reglering av vattendrag. Då kunde det inte vara mer än rimligt att man anpassade kraftverksföretagens avgifter. Trots allt är det ganska blygsamma belopp som kraftverksföretagen betalar. För en glesbygdskommun kan de dock innebära en ganska hygglig inkomstförstärkning, om vi kan anpassa systemet. När det gäller jordbruksbevattningen vill jag säga till Lennart Brunander att det inte behöver innebära några olägenheter, om enskilda lantbrukare bevattnar sina åkrar och ängar ur ägt vatten. Men om flera lantbrukare kring samma sjö eller vattendrag börjar ta i anspråk vatten för jordbruksbevattning, kan det medföra stora olägenheter. Det får inte vara så att man kan gå in och göra vissa begränsningar först sedan man har upptäckt att det har skett avsevärda skador. Det är bättre att man redan vid tillståndsgivningen gör nödvändiga avvägningar för att kunna bibehålla och skydda vatten från sådana här ingrepp. Börje Stensson talade om kravet på rättvisa. Vad innebär det för rättvisa, Börje Stensson, om vi tvingas skjuta på lagens ikraftträdande till den 1 januari 1984? Det finns kraftverksföretag, vilkas avtalsperioder löper ut under detta år och som skall teckna nya avtal med i vissa fall 20-åriga avtalsperioder. Deras avtal skulle då enligt ert förslag gälla i 20 år, medan ett annat kraftverksföretag, som tecknar nytt avtal fr.o.m. 1984 sedan den nya lagen har trätt ikraft, får betydligt högre avgifter, trots att bara ett år skiljer. De tar förmodligen ut samma pris per kilowatt, men kommunerna får mycket små intäkter av de företag som har tecknat avtal före den nya lagens ikraftträdande.
Herr talman! Mycket kort till Håkan Strömberg. Det finns en principiell skillnad mellan våra uppfattningar. Låt oss bara konstatera detta. Det lönar siginte så mycket att argumentera. Vi hävdar emellertid att ett ingånget avtal är ett ingånget avtal och skall gälla. Det kan inte ensidigt brytas. När man stiftar lagar, kommer man alltid till en tidpunkt då lagen skall träda i kraft. Det kan väl inte från rättssäkerhetssynpunkt vara på annat sätt än att ikraftträdandet skall ske den dag som riksdagen har beslutat för ikraftträdandet. Någon gång måste man ändå ha en brytpunkt. Om riksdagen vill ha längre tid för att väl genomarbeta detta förslag, är det helt ovidkommande för företagen. Det är vår egen sak.
Herr talman! Håkan Strömberg sade, att om det blir stora olägenheter när man tar vatten ur en sjö eller ett vattendrag för jordbruksvattning, skall man söka tillstånd. Det är naturligtvis så. Blir det stora olägenheter, får det nog anses ha varit sannolikt att så skulle bli fallet, och då skall man söka tillstånd även enligt vårt förslag. När det gäller bygdeavgifterna säger Håkan Strömberg att det är ganska små belopp det handlar om men att det för den enskilda kommunen kan röra sig om rätt mycket pengar. Ja, det är klart. Jag kan mycket väl dela Håkan Strömbergs uppfattning — visst vore det bra om kommunerna kunde få dessa pengar. Men vi måste ändå ha respekt för de avtal som slutits och inte gå in och bryta dem bara därför att vi tycker att det vore riktigt att kommunerna fick litet mer pengar. Jag tycker inte att det skälet är tillräckligt. Vi måste ha respekt för det vi beslutat tidigare och även ta konsekvenserna av det.
Herr talman! Håkan Strömberg vet mycket väl vilken tid vi har avsatt för resonemang kring de här frågorna. Jag kan medge att rådande förhållanden inte är bra och att vi inte är skuld till dem. Här är det fråga om försyndelser som ligger långt tillbaka i tiden, men dem bör man inte sona med en ännu värre sådan, tycker jag. Den lagstiftning som riksdagen nu föreslås besluta om innebär ett undanröjande av rättskraften hos lagakraftvunna domar som innehåller uttryckliga besked om avgiftsperiodens längd och om tiden för påkallande av omprövning. Jag vill inte vara med om det, och av den anledningen har jag reserverat mig.
Herr talman! Sven Eric Lorentzon talar om att det finns så stora principiella betänkligheter mot det förslag som utskottsmajoriteten har förordat. Men om det principiella ställningstagande som Sven Eric Lorentzon talar för medför en stor orättvisa, är det då inte bättre att kasta principerna och införa logik och praktisk handling i lagstiftningen och få lagen rättvist anpassad till samtliga kraftverksföretag? Lennart Brunander säger att enskilda lantbrukare måste kunna ta ut vatten för bevattning. Det är självklart, men när man finner att ett stort antal enskilda lantbrukare var för sig har tagit ut vatten för bevattning, har skadan redan skett och då är det alltså för sent. Vi vet att jordbruksbevattningen kommer att öka i framtiden. Det kan inte vara så svårt för en lantbrukare som har för avsikt att ta i anspråk vatten för bevattning att söka tillstånd. Man får då göra en avvägning av vad det uttaget kommer att innebära för vattendraget i fråga. Kommer det att medföra skada, eller gör man den bedömningen att olägenheten är så obetydlig att uttaget kan tillåtas? Jag tror att man i de allra flesta fall kan tillåta bevattning, men i vissa fall måste det självfallet införas restriktioner, om vi vill skydda vattnen, i allmänt och enskilt intresse.

Herr talman! Ett omfattande lagförslag läggs nu på riksdagens bord för godkännande. Förslaget har både brister och förtjänster. En av bristerna betonas av Tore Claeson i en avvikande mening till civilutskottets yttrande. Han anser att till detta hade bort fogas ett avsnitt med följande innehåll och med rubriken Fastighetsägarens rätt till vatten: ”Lagförslaget innebär att en ny vattenlag skall bygga på den nuvarande principen om fastighetsägarens rätt att råda över fastighetens vattentillgångar. Frågan har endast översiktligt diskuterats av vattenlagsutredningen , som stannat för den princip som förs vidare genom propositionen. Man har därmed avvisat ett mer offentligrättsligt inriktat system, som liknar det som gäller i bl.a. Danmark, Frankrike, Italien och Västtyskland och som innebär att alla sjöar och vattendrag av någon betydelse räknas som allmänna. Naturvårdsverket och Svenska naturskyddsföreningen har emellertid i sina remissvar övertygande hävdat att mycket talar för att en ny vattenlag bör baseras på mer offentligrättsliga principer. Det kan inte förutsättas att jordbruksutskottet skulle ha möjligheter att för beslut med anledning av den nu föreliggande propositionen lägga fram ett lagförslag som utgår från de offentligrättsliga principerna.

Det finns anledning att återkomma i frågan. Till förtjänsterna i det nya lagförslaget hör utan tvivel förslaget om nya, indexreglerade regleringsoch fiskeavgifter. Dessa avgifter har alltid varit för låga. Att de bestämts för så långa perioder har också bidragit till att urholka deras realvärde. När jag 1980 ställde frågan när avgifterna skulle uppräknas och om en indexreglering var tänkbar i samband med en sådan uppräkning, fick jag ett positivt svar. Vem kunde då ana att det skulle dröja hela fyra år, innan man uppfyllde ett så starkt rättvisekrav? Det är nämligen ett rättvisekrav att regleringsoch fiskeavgifterna höjs. Det är också bra att höjningarna genomförs när lagen träder i kraft. Mycket få tänker på hur omfattande skador på försörjningsunderlaget i ett älvområde en vattenreglering kan medföra. Jag vill belysa dessa skadors omfattning med några siffror.

För de kommuner som deltog i arbetet inom Fjällkommunernas samarbetskommitté är lagförslaget en framgång, om än senkommen. Mot bakgrund av den stora eftersläpningen och av att fiskeoch regleringsavgifterna fastställts för långa perioder och inte varit indexreglerade är de påståenden som görs i det gemensamma borgerliga särskilda yttrandet på s. 94 och 95 i betänkandet rätt märkligt. Här hävdas på fullt allvar att behovet av en omedelbar och kraftig ökning av avgiftsmedlen inte styrkts. Ändå vet undertecknarna mycket väl att det förslag som utskottsmajoriteten ställt sig bakom kom från kammarkollegiet. Kammarkollegiet är ju den myndighet som tillsammans med kommunerna fört det allmännas talan i vattenmål och fastställelser av avgiftsmedel. Skulle alltså kammarkollegiet sakna nödvändig överblick? Dessutom är inte avgiftsmedel ett indragande till staten, vilket på fullt allvar hävdas i det gemensamma yttrandet. Fiskeavgifterna finansierar i huvudsak sötvattenlaboratoriets verksamhet. De är också avsedda för fiskebefrämjande åtgärder. Regleringsmedel används dels för att ersätta skador som inte täckts i vattenmål, dels som en sorts bygdefond, för främjande av näringslivet, elektrifiering etc. Det särskilda yttrandet från de borgerliga representanterna åberopar också moraliska skäl för att stödet för ett omedelbart genomslag på avgiftsmedelsbeslutet uteblivit. Ja, graden av moral ligger här i valet mellan att äntligen ge de områden som drabbats av vattenkraftsutbyggnad en rimlig bygdeersättning, eller att slå vakt om vinstnivån i redan extremt lönsamma vattenkraftföretag. Borgarna väljer här tveklöst att göra sig till tolkar för kapitalägarintressena.

Herr talman! I propositionen som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar, föreslås bl.a. att det s.k. markvillkoret, som i dag gäller i exploateringsområden, återinförs även i saneringsområden. Mark som har förvärvats i sådana områden före den 9 februari 1983 skall dock undantas fram till den 1 juli 1985. Markvillkoret i samband med statlig bostadslångivning innebär i princip att bostadslån medges endast om kommunen har förmedlat den mark som skall bebyggas. Markvillkoret infördes 1975. I förarbetena angavs bl.a. att ett markvillkor skulle vara ett verksamt medel när det gällde att genom en kommunal markfördelning tillse att bostadsbyggandet anförtros byggherrar som har bästa förutsättningar och vilja att bygga goda och billiga bostäder. Dåvarande bostadsministern föreslog att lånesökande som ägde marken eller innehade den med tomträtt den 1 november 1974 skulle vara undantagen från markvillkorets tillämpning utan någon begränsning framåt i tiden. Detta blev också riksdagens beslut. Med den ändrade inriktning som kommunernas bostadsförsörjning har tagit under senare år — från nyproduktion i exploateringsområden till förnyelseoch kompletteringsbebyggelse i saneringsområden — är det angeläget att ombyggnadsverksamheten kan få en ökad omfattning. Riksdagsbeslutet 1981 bidrog verksamt till att antalet igångsatta ombyggnationer vinterhalvåret 1981-1982 nära nog fördubblades jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det måste även från sysselsättningssynpunkt vara viktigt att den höga nivå som nu uppnåtts kan bibehållas. En förutsättning är dock att de som nu äger ombyggnadsmogna fastigheter långsiktigt kan planera sin förvaltning, så att de utan större osäkerhet kan ta initiativ till förändringar i fastigheterna. Ett återinförande av markvillkoret i saneringsområden snarare ökar än minskar den osäkerheten. Syftet med markvillkoret är ju att kommunen först skall avgöra om nuvarande ägare är lämpad att bygga om och fortsättningsvis förvalta sin fastighet. En sådan prövning borde anses vara avklarad i och med att fastighetsägaren en gång medgivits förvärvstillstånd enligt tillståndslagen. Bostadsministern anser i föreliggande propositionsförslag att de möjligheter att utöva inflytande över förnyelseverksamheten som kommunen har enligt nuvarande regler inte är till fyllest. Kommunen kan emellertid redan i dag, inom ramen för det kommunala inflytandet i lämplighetsfrågor enligt bostadsfinansieringsförordningen, överväga sådana frågor som överlåtelsepriser, lägenhetsfördelning och gårdssanering— utan att för den skull försvåra att angelägna ombyggnadsprojekt kommer till stånd genom omfattande förändringar i ägoförhållandena. Man kan av propositionen utläsa att bostadsministern i första hand vill göra det möjligt för de kommunala bostadsföretagen och de rikskooperativa organisationerna att framgent svara för förnyelseverksamheten och förvaltningen av ombyggnadsmogna fastigheter. Man kan emellertid på goda grunder fråga sig om dessa alltid är de bäst lämpade och mest ändamålsenliga förvaltarna för den uppgiften med tanke på fastighetsbeståndets karaktär och egenskaper. Det finns många fall under senare år som talar för motsatsen, t.ex. Haga i Göteborg och kvarteret Piskan på Söder i Stockholm, så till vida att förnyelsen blir betydligt kostsammare än vad den annars skulle behöva bli. Herr talman! Markoch konkurrensvillkoret är ett trubbigt instrument i bostadspolitiken. Det torde också medverka till ett motsatt förhållande till vad regeringen i andra sammanhang sägs sträva efter, nämligen en ökning av såväl ROT-verksamheten som viss nyproduktion inom bostadssektorn. Skall vi kunna åstadkomma en bostadsmarknad som fyller kravet på bostäder med god standard till lägsta möjliga kostnad för bostadskonsumenterna är det inte fler regleringar vi behöver, utan en väsentlig minskning av redan befintliga regleringar. Förslaget om produktionsanpassad belåning innebär att hela produktionskostnaden kan räknas som underlag. Jämfört med den traditionella låneberäkningen kommer härigenom den totala lånesumman att bli större, liksom därmed också samhällets kostnader för dessa lån. Genom möjligheten att använda hela produktionskostnaden som låneunderlag finns risk att kostnadsmedvetandet minskar, vilket leder till dyrare bostäder. Även detta förhållande skulle bidra till ökade kostnader för samhället. I nuvarande statsfinansiella situation måste samhällets generella bostadssubventioner begränsas. Ett system med produktionskostnadsanpassad belåning verkar i motsatt riktning. Vi moderater kan mot den bakgrunden inte biträda förslaget om en utvidgad produktionskostnadsanpassning. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Som skäl för att införa markvillkoret i saneringsområden anför socialdemokraterna att kommunernas möjlighet att utöva inflytande över bostadsbyggandet inte är tillräckligt stor. Vi från folkpartiet och centern kan inte dela den uppfattningen. Det finns i dag många möjligheter för samhället att öva inflytande på bostadssektorn. En återgång till gamla regler beträffande markvillkoret är inte rimlig. Det äriförsta hand med hjälp av den fysiska planeringen som markanvändningen skall styras. Vi hyser stor oro för att ett införande av markvillkoret kan begränsa stadsförnyelseverksamheten. Det är inte något egenvärde i att samhället äger all mark. Samhället skall i stället genom vettiga ombyggnadsregler och bra ombyggnadsfinansiering se till att ombyggnadsverksamheten hålls i gång — och att den volym på ombyggnadsverksamheten som de icke-socialistiska regeringarna fick till stånd bibehålls och utökas. Denna volymökning kunde ske bl.a. genom att lättnader i markvillkoret gavs. Vad man nu kan befara, om det socialdemokratiska förslaget går igenom, är att vi får en stagnation på ombyggnadsverksamheten, att stadsförnyelsearbetet hämmas och att sysselsättningen i byggbranschen minskar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Margareta Gard har redogjort en hel del för innehållet i det förslag som regeringen har presenterat. Därför kanske det inte finns någon större anledning för mig att utveckla själva sakfrågan. Vad det handlar om är att bostadslån i princip endast skall beviljas om kommunen har förmedlat den mark som skall bebyggas. Undantag kan i vissa fall medges. Avsikten med förslaget är, som sagt, också att stimulera nyproduktionen, genom att reglerna för den s.k. produktionskostnadsanpassade belåningen förbättras. Det är kommunen som har ansvaret för bostadsförsörjningen inom sitt verksamhetsområde. Det är kommunerna som anger målsättningar i sina bostadsförsörjningsprogram, och dessa program beslutas av de demokratiskt valda fullmäktigeledamöterna runt om i landet. Därför är det självklart för oss socialdemokrater att vi genom beslut här i riksdagen medverkar till att ge kommunerna de redskap som behövs för att klara en socialt inriktad bostadspolitik. Markvillkoret gäller i dag i exploateringsområden, och det föreslås bli utvidgat även till saneringsområden. Eftersom det framtida byggandet till stor del — utgår jag från — kommer att inriktas på saneringsområden, anser vi det naturligtvis angeläget att regeringens förslag genomförs. Som vi framhåller i betänkandet ger inte nuvarande regler kommunerna de möjligheter som man anser erforderliga för att nå de mål man ställer upp för sin bostadsförsörjning. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 25. Det man kan fundera över är den inställning som redovisas från borgerligt håll. Vad är det egentligen för skillnad mellan att införa dessa regler i exploateringsområden och att göra det i saneringsområden? Om man accepterar det ena borde man naturligtvis även kunna godta den bit som gäller saneringsområdena. Dessutom kommer det inte, som man har uttryckt det, att minska möjligheterna till sysselsättning, eftersom kommunen skall kunna få dispenser, om möjligheterna skulle försvåras — enligt farhågor från borgerligt håll. Jag kan förstå att moderaterna ställer sig helt vid sidan av detta förslag, därför att de driver en linje som innebär att de fria krafterna, de som har hand om pengarna, skall styra all denna verksamhet. Vi socialdemokrater tror att kommunfolk runt om ilandet är väl skickade att klara detta. Därför yrkar jag än en gång bifall till hemställan i betänkande nr 25.
Herr talman! Lennart Nilsson säger att kommunerna har ansvar för bostäderna i kommunen. Men de har inte ansvar för att förvalta och bygga dessa bostäder. De har ett planmonopol, det är riktigt, och det kan de utöva. Men därför är det inte sagt att de skall behöva vara fastighetsförvaltare. Jag tror, Lennart Nilsson, att det är betydligt bättre om vi får konkurrens inom bostadssektorn — då kan vi också få fram betydligt bättre och billigare bostäder. Det har visat sig, att när man tog bort markvillkoret i saneringsområden blev det en markant uppgång av ombyggnationer just i saneringsområdena. Det visar väl tydligt att vi behöver ha mindre regleringar, att vi behöver låta de privata byggherrarna komma in och medverka till att öka ombyggnationen, i stället för att som nu begränsa den genom regleringar, såsom socialdemokraterna vill göra genom att införa markvillkoret i saneringsområden.

Herr talman! Det är faktiskt så, Lennart Nilsson, att det skäl som vi hade för att ta bort markvillkoret i saneringsområden fortfarande gäller, och det är ni socialdemokrater som skall bevisa att det blir en större ombyggnadsverksamhet om man återinför markvillkoret. Vi har ju fått en större ombyggnadsverksamhet sedan vi tog bort markvillkoret. Det är verkligheten, och vi vill att den fortfarande skall vara sådan att vi kan få en bra stadsförnyelöe.
Herr talman! Jag förstår inte vad ombyggnadsverksamheten har med markvillkoret att göra. Det Margareta Gard nu säger, att det är kommunerna som har ansvaret, är naturligtvis riktigt. Men det Margareta Gard och moderaterna vill göra är att frånta kommunerna ansvaret för bostadsförsörjningen och lämna över det till enskilda byggare och människor som i olika omfattning handlar med mark. Jag har inte något emot privata byggmästare, men man kan ju notera moderaternas inställning. De menar ju att bostadskooperationen och de allmännyttiga bostadsföretagen inte klarar av verksamheten. Det tyder på att man över huvud taget inte anser att vi skall ha någon form av socialt inriktad bostadspolitik här i landet. Man vill lämna över till privatkapitalet att styra bostadsbyggandet. Den politiken står inte vi socialdemokrater för.
Herr talman! Det är icke oväsentligt, Lennart Nilsson, om man kan få tillgång till de bostadslån som finns för byggnation och som allmännyttan och kommunerna har tillgång till. Därför tycker vi att de kommunala bostadsföretagen, kommunerna och de privata byggföretagen skall kunna konkurrera på samma villkor och ha samma möjligheter att bygga. Först då kan vi få se vem som gör det bäst. Inom de privata byggföretagen finns det skickligt yrkesfolk med god erfarenhet av byggnation. Det tycker jag att vi skall ta till vara. Det behöver vi göra för att få god bostadsstandard till billigaste möjliga pris.
Herr talman! Jag tycker att Margareta Gard blandar ihop begreppen litet. Det finns ju olika bitar i bostadsförsörjningen. Det handlar dels om markägande, dels om byggande och dels om förvaltande. Vad det handlar om i det här ärendet är att kommunerna skall ha ett redskap för att kunna styra markanvändningen. När Margareta Gard säger att det är viktigt att privata byggföretag får tillgång till bostadslån stämmer det inte riktigt med att moderaterna i andra sammanhang vill avskaffa de statliga bostadslånen och släppa allting fritt på det här området. Men när det passar debattens syfte använder man de här tricksen. Det föreliggande förslaget ger kommunerna möjlighet att styra markanvändningen, och det är det som är viktigt. Detta har inte med själva byggandet och förvaltandet att göra.
Herr talman! Jo, Lennart Nilsson, det är faktiskt så att markvillkoret är avgörande för vilka lån man skall få. Vi moderater tycker att man skall ta bort de här förmånliga lånen och att man i varje fall skall ha samma villkor, oavsett om det är fråga om en privat byggare eller kommunen. Markvillkoret medverkar till att man inte får denna likställighet, utan att det är förmånligare för kommunerna. Det kommer att bli mycket svårt, praktiskt taget omöjligt, för en privat byggare att gå in i saneringsområden på grund av att man har så olika villkor jämfört med kommunerna. Det avspeglar sig givetvis i hyrorna, för kapitalkostnaderna är ju en viktig bit i hyressättningen. Jag hoppas att Lennart Nilsson är på det klara med att markvillkoret har konkurrensvillkoret inbyggt. Det är det som man grundar lånen på, samtidigt som man har produktionskostnadsanpassningen i vad gäller lånemöjligheterna. Den ekonomiska biten är alltså utomordentligt viktig i det här fallet. Markvillkoret syftar till att förhindra privata byggare att på lika villkor kunna gå in och bygga och reparera.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 32 om mineralpolitik behandlas bl.a. budgetpropositionens förslag rörande anslag till Sveriges geologiska undersökning, till Bergsstaten och till Statens gruvegendom. I anslutning härtill har näringsutskottet tagit upp en rad besparingsförslag som moderata samlingspartiet lagt fram med anledning av budgetpropositionen. Vad gäller mineralområdet — påpekas det i den moderata besparingsmotionen — har vi under de senaste åren medverkat till en förstärkning av statens insatser. Bl. a. har vi under det föregående riksmötet ställt oss bakom ett uttalande om ytterligare överväganden från regeringens sida rörande prospekteringsverksamheten i Bergslagen. Däremot har vi, som redovisas i betänkandet, motsatt oss det i höstas beslutade särskilda reservationsanslaget om ytterligare 300 milj.kr. för ett femårigt program för utökad prospektering. Om man till detta anslag, som riksdagen sålunda redan har anvisat, lägger de medel som föreslås i budgetpropositionen, blir det enligt vår mening en orimligt snabb och kraftig ökning av den totala anslagsnivån för prospektering. Följden av dessa beslut kan bli, som vi påpekar i reservation nr 1, att detta inverkar negativt på företagens egna prospekteringsansträngningar eller kommer att medföra en betydande resursknapphet vid ett rationellt utnyttjande av anslagna medel. Vårt ställningstagande i reservation nr 1 innebär således ett prospekteringsanslag om 46,2 milj.kr., vilket innebär en minskning med 15 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Dessutom föreslår vi att bemyndigandet för regeringen att ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens för statens gruvegendom verksamhet skall begränsas till att gälla 10 milj.kr. för budgetåret 1984/85. Regeringen har här föreslagit ett bemyndigande om sammanlagt 83 milj.kr. för de tre närmast följande budgetåren, varav högst 40 milj.kr. för budgetåret 1984/85. I budgetpropositionen har därutöver föreslagits att riksdagen skall fatta beslut om en engångsanvisning om 4 milj.kr. för begagnande av statens rätt till latenta kronoandelar i utmål enligt gruvlagen. Då flertalet av dessa latenta kronoandelar torde vara av ringa värde, bör bevakningen enligt vår uppfattning begränsas till de fall då ett påtagligt statligt intresse kan anses föreligga. Kostnaderna för denna bevakning bör då kunna begränsas till belopp som kan inrymmas i nämndens ordinarie anslag. I reservation nr 2 föreslår vi därför att den föreslagna anslagsposten om 4 milj.kr. slopas. Våra besparingsförslag skall ses i relation till andra åtgärder — t.ex. på skattepolitikens område — som kan vidtas för att främja näringslivets konkurrenskraft och framtida lönsamhetsutveckling. Vid en sådan avvägning — vilken, herr talman, blir alltmer ofrånkomlig i ett läge med ett dramatiskt ökande budgetunderskott, allt fler utlandslån och ökande statsskuldsräntor — blir prioriteringen av andra åtgärder alltmer betydelsefull. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2, som fogats till betänkandet. I övrigt biträder vi näringsutskottets förslag. Jag skall i det följande endast kommentera den del av betänkandet där utskottet uttalar sig beträffande forskningsoch utvecklingsarbetet rörande användning av alunskiffer. Som framhålls i budgetpropositionen åligger det 1981 års energikommitté att belysa hur de svenska skiffertillgångarna långsiktigt kan komma att utnyttjas. Kommittén skall därvid som ett första steg utvärdera de resultat som forskningsoch utvecklingsarbetet i Ranstad har givit. Detta har inneburit uppbyggnad av kunskaper inom främst två huvudområden, nämligen för det första hydrometallurgi, dvs. metallutvinning genom kemiska processer, och för det andra energiutvinning ur högaktiva, inhemska kol. Stigande energipriser, ökande miljökrav samt fattigare malmer medför att intresset för hydrometallurgi kommer att öka i framtiden. Den vid Ranstad uppbyggda utrustningen och kunskapen inom detta område kan till stora delar betecknas som unik för Sverige. Utgående från det pågående utvecklingsarbetet avseende fullutvinning ur skiffer har verksamheten successivt vidgats både nationellt och internationellt i form av uppdragsverksamhet. Tillsammans med 5—-10 större svenska företag bearbetas olika projekt i både glas-, bänkoch pilotskala, t.ex. rening av komplexa sulfidmalmer, rening av kisel och ädelmetallutvinning. En inledande bearbetning har även gjorts av den internationella marknaden. Här bearbetas i dag tre större projekt, bland vilka särskilt kan nämnas processutveckling avseende ädelmetallutvinning ur malm från ett latinamerikanskt land. Detta arbete utförs i samarbete med SAREK, ett SIDA organ. I samarbete med ett av Sveriges större gruvföretag bearbetas ett projekt i Egypten avseende framställning av aluminiumkemikalier. I Ranstad har uppförts den första större pilotanläggningen i Sverige för förgasning enligt den s.k. virvelbäddsprincipen. Under åren 1978-1980 gjordes omfattande försök med förgasning av skiffer i denna anläggning. Sedan försöken med skiffer i denna skala avslutats utfördes de första pilotförsöken med förgasning av torv och biomassa. Arbetena genomfördes tillsammans med Studsvik Energiteknik på uppdrag av nämnden för energiproduktionsforskning. Utgående från bl.a. dessa data uppfördes senare i Studsvik en större demonstrationsanläggning för förgasning av torv och biomassa enligt denna princip. Det fortsatta arbetet med förgasning av skiffer har kommit att koncentreras till slaggande förgasning utgående från Bolidens Inredteknik, ursprungligen utvecklad för järnframställning. Utvecklingsarbetet enligt denna princip innebär en satsning på en ny utrustning anpassad för låghaltiga kolmaterial, ett område där det i dag inte finns någon kommersiell driftsutrustning. Vid ett framgångsrikt arbete med denna utvecklingslinje skulle en internationell marknad kunna öppna sig, där t.ex. kolavfall från anrikningsverk kan vara av intresse. Det nu pågående arbetet med slaggande förgasning innebär uppförande av en större pilotanläggning vid Ranstadsverket. Processutveckling i denna anläggning beräknas pågå till 1987/88 med test av både inhemska och utländska material. I slutet av 1980-talet beräknas sedan tekniken vara mogen för uppförande av en större demonstrationsanläggning, i Sverige eller på internationell basis. Näringsutskottet framhåller i betänkandet att de befintliga anläggningarna i Ranstad skall utnyttjas för fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser. För att säkerställa denna verksamhet är det av avgörande betydelse att statsmakterna på ett tidigt stadium lägger fast riktlinjer för ett mer långsiktigt forskningsoch utvecklingsprogram än som hittills har förekommit. Näringsutskottet begär därför att regeringen skall lägga fram förslag till sådana riktlinjer.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

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar finns de delar av årets budgetproposition som berör mineralpolitiken och dessutom 26 motioner, som rör allt från programmet för utökad prospektering till förbud mot uranbrytning. I betänkandet behandlas också frågor på en rad olika nivåer — från prospekteringsfrågornas programmässiga hantering till brytvärdheten i olika enskilda gruvor. Detta senare kan vara nog så viktigt i de lokala sammanhangen, men jag kommer inte att gå in på de motionerna och reservationerna. Centern finns här med på 2 av de 13 reservationer som finns i betänkandet. Reservationerna gäller Ranstadsverkets framtid, som Sten Svensson talat om här, och förbud mot uranbrytning, båda frågor som diskuterats i kammaren tidigare vid flera tillfällen och där positionerna i och för sig är välkända. Som alla vet är verksamheten vid Ranstad numera inte inriktad på att ta upp någon storskalig uranbrytning i vårt land. Sådana planer har funnits men är inte längre aktuella. Efter regeringsskiftet 1976 ställdes verksamheten vid Ranstad om till forskningsoch utvecklingsprogram, vars innehåll den föregående talaren har berört. Det var bl.a. viktigt att utröna möjligheterna att ta till vara skifferns övriga beståndsdelar vid sidan av uranet. Vi vet i dag att det finns starka miljömässiga och ekonomiska skäl mot en exploatering av skifferfyndigheten i Ranstad. Därför är vi redan nu beredda att dra slutsatsen att det nuvarande arbetet vid Ranstad bör upphöra. Återställningsarbetena måste självfallet fullföljas och finansieras. Den framtida användningen av Ranstadsverket utreds delvis inom ramen för 1981 års energikommitté. Vi betonar därför att den utredningen bör ge ett sådant underlag att beslut om verkets framtida användning kan fattas under hösten 1984. Samtidigt bör problemen med återställningsarbetena få sin lösning. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna. Jag yrkar därför bifall till reservation 5. Låt mig säga, som en kommentar till den föregående talaren, att det naturligtvis finns viktiga forskningsinsatser som kan bli aktuella, men vi ser inte att skifferanvändningen tillhör dem. Majoriteten vill göra ett uttalande av innebörd att statsmakterna skall lägga fast riktlinjer för ett mer långsiktigt forskningsoch utvecklingsprogram, dvs. för tiden efter halvårsskiftet 1984. Som grund för ett ”säkerställande” av verksamheten framöver vid Ranstad hänvisar majoriteten av moderater, folkpartister och socialdemokrater till den utredning om alunskiffern som sker i 1981 års energikommitté. Frågan, som man vill komma tillbaka till, är alltså hur de svenska skiffertillgångarna långsiktigt kan utnyttjas. Det skulle egentligen krävas att majoriteten klargör om det fortfarande är uranet som hägrar för de tidigare starka kärnkraftsanhängarna eller om de har en mer nyanserad uppfattning på den här punkten i dag. Det som Sten Svensson anförde gav vissa besked, men det vore bra om övriga partier i majoriteten yttrade sig i den här frågan. Reservation 13 om förbud mot uranbrytning har nära anknytning till Ranstadsfrågan. Vi konstaterar i reservationen att något behov av uranbrytning i Sverige för den i tiden avgränsade användningen av kärnkraft i vårt land inte föreligger. Dessutom skulle brytningen med stor sannolikhet bli olönsam, även om världsmarknadspriserna på uran varierar en del över tiden. Men den frågan har i och för sig ingen avgörande betydelse i sammanhanget. Det har däremot ett par andra omständigheter. Bryter vi uran ökar vi riskerna för kärnvapenspridning genom att ytterligare öka urantillgången i världen. Det borde väl vara en moralisk förpliktelse för alla som ställer upp för våra internationella fredssträvanden att inte i detta sammanhang medverka till att sprida uran över världen — det måste väl vara ett av syftena med att hålla den frågan öppen. Jag har svårt att se hur man kan argumentera på något annat sätt. Men det är klart att man blir litet villrådig när man tar del av vad utskottsmajoriteten säger i betänkandet. Där argumenterar man inte i sak — i stället hänvisar man till att utskottet och riksdagen redan tidigare år avstyrkt och avslagit motioner med motsvarande innebörd. Dessutom hänvisar man till minerallagen och andra lagar där staten redan ställt upp krav på tillstånd. Det är ju inte heller någon argumentation i sak. Det är f. ö. att argumentera vid sidan av vad vi kräver, nämligen att riksdagen i lag — minerallag eller annan lag — slår fast att uran inte skall brytas i Sverige. Vi kräver alltså att lagen skall ange beslutets innehåll. Att vi har lagstiftning som kräver att man ansöker om tillstånd om man vill öppna en urangruva är en sak. Men vi begär ett ställningstagande i den moraliska frågan, och vår position är att uran inte skall brytas — alltså skall uranbrytning förbjudas i lag. Men vilken uppfattning i sakfrågan — inte bara i formfrågan, som man utvecklat i utskottsbetänkandet — har då majoriteten? Vi reservanter tror öss på grund av de debatter som tidigare förts i den här frågan veta svaret, men det vore bra om det blev klart utsagt också här. Jag yrkar bifall till reservation 13. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets majoritetsförslag. Låt mig bara tillägga ett par saker! Utskottet har mycket välvilligt behandlat motion 653 av Nils Åsling. Den är i sak tillstyrkt genom utskottets skrivning, av vilken framgår att det särskilda anslaget för prospektering och projektering skall få utnyttjas även utanför Norrbotten, Västerbotten och Mellansverige.

Det finns anledning att läsa in detta till protokollet. I höstas föreslog den nytillträdande regeringen att 300 milj.kr. skulle anvisas för utökad prospektering, projektering av nya gruvor, brytvärdhetsundersökningar och andra forskningsoch utvecklingsprojekt inom gruvnäringen. Vi hade i sak inte så mycket emot den satsningen, men det fanns inte mycket underlag programmässigt för dessa 300 miljoner. Därför yrkade vi avslag på förslaget och ansåg att 30 milj.kr. borde räcka för det nu innevarande budgetåret. Nu har industriministern i budgetpropositionen preciserat hur han vill använda denna ekonomiska ram för olika geografiska områden och olika objekt: Norrbotten, Västerbotten, Mellansverige, Stekenjokk och det s.k. Nordkalottprojektet. Men det saknas fortfarande klara riktlinjer för hur denna stora summa framöver skall användas. Att man har fördelat den regionalt är ju bara en del av ett program med någon ambitionsnivå. Såsom majoriteten skriver — bl.a. det tror jag ligger till grund för många av motionerna — råder det oklarhet om hur medlen skall fördelas och huruvida programmet skall omfatta hela landet. Den oklarheten hade varit möjlig att undvika om man från början framlagt ett ordentligt program och därefter begärt pengar på grundval av detta. Då hade kanske en del av de motioner som har behandlats i det här betänkandet inte behövt väckas. Då hade vi klarare kunnat se hur denna stora post på 300 milj.kr. mer långsiktigt skall användas.
Herr talman! Med anledning av Olof Johanssons fråga vill jag erinra om att dåvarande industriministern Åsling i budgetpropositionen för budgetåret 1977/78 påpekade att alunskiffern innehåller en lång rad mineral, t.ex. aluminium, vanadin, molybden, nickel och andra sällsynta jordartsmetaller. I propositionen anförde herr Åsling bl.a. följande: ”Härtill kommer att oljan i skiffern kan användas också för att framställa ammoniak för exempelvis gödselmedelsindustrin och metanol för bl.a. inblandning i motorbränsle. De svenska tillgångarna av alunskiffer är så stora att vårt land har potentiella möjligheter att bli självförsörjande med flertalet nämnda mineral.” Detta innebär att den dåvarande regeringen — om jag inte minns fel ingick även Olof Johansson i denna — ansåg att skifferforskningen var en mycket angelägen uppgift. Även riksdagen underströk denna betydelse, då den behandlade propositionen. Innebörden i det ställningstagande som majoriteten gör i betänkandet är alltså att den forskningsoch utvecklingsverksamhet som då initierades nu skall fullföljas även för framtiden.
Herr talman! Det har gått ett antal år sedan dess, och vi har fått flera uppgifter, bl.a. med utgångspunkt i den forskning som vi då satsade på. Det var också ett av de viktiga resultat som vi ville uppnå. Det skulle inte kunna sägas att vi inte ordentligt tog reda på fakta när det gällde möjligheterna att utnyttja alunskiffer framöver. En del av det som Sten Svensson har redogjort för — utan att vi behöver gå in på detaljer i dag — är naturligtvis sådant som bör kunna utnyttjas i framtiden. Men det är också viktigt — och det hoppas jag att Sten Svensson nu svarar klart på — att man i så fall undantar uranet från de framtida planerna. Såsom utskottsmajoriteten nu har skrivit, har man inte gjort detta. Sten Svensson vet lika väl som jag att däri har tidigare legat mycket av den ekonomiska grunden för ett alunskifferprojekt.
Herr talman! Det väsentliga i sammanhanget är att vi bevarar vår handlingsfrihet för framtiden. Om någon kommersiell brytning skall göras blir det ju en beslutsprocess i särskild ordning, oavsett om brytningen sker i Ranstad eller, beträffande skiffertillgångar, på annat ställe i vårt land. Det prövas i enlighet med 136 a § byggnadsstadgan. Vad jag i detta sammanhang vill framhålla är att den pågående forskningsoch utvecklingsverksamheten måste leda fram till resultat. Vad som framför allt är angeläget och som jag särskilt vill understryka är att man utvecklar en teknik, som gör att vi den dag då vi till följd av avspärrning eller andra förhållanden, som vi i dag inte kan förutse, behöver utnyttja dessa mineral, behärskar en teknik som i största möjliga utsträckning skyddar miljön. Jag anser att det är en angelägen uppgift för forskningen att förse oss med en teknik på detta område.
Herr talman! Eftersom det är sent på kvällen, skall jag inte föra denna diskussion så mycket längre. Jag noterar att Sten Svensson lägger tyngdpunkten i sin argumentation på relativt oförargliga ting. Det har inte alltid varit så. Jag konstaterar den omsvängning som har skett.

Herr talman! Enigheten om mineralpolitiken som den presenteras i näringsutskottets betänkande är stor. Visserligen är reservationerna till antalet tretton, men i elva av dem återfinns samma parti, vpk, som undertecknare. Sedan tillkommer ett antal enskilda motioner, och eftersom talarlistan är ganska lång förmodar jag att motionärerna kommer att förklara sina målsättningar. Jag avser inte i nuläget att nämnvärt förlänga debatten i den här frågan, mot bakgrund av den stora enighet som jag har konstaterat. Jag vill ändå på två områden delge kammaren några synpunkter. Från folkpartiets sida konstaterar vi det positiva i att socialdemokraterna nui regeringsställning insett det nödvändiga och viktiga i en ökad satsning på prospektering. Folkpartiet har tidigare i regeringsställning varit pådrivare för ett utbyggt program på prospekteringens område. Det dåvarande s.k. Norrbottenspaketet innehöll bl.a. en ökad satsning just på prospektering. Syftet nu liksom förra gången är att öka livslängden hos befintliga gruvor och mineralföretag. Inte minst viktigt på området är att skapa förutsättningar för nya gruvor och företag. Av utskottets skrivning på s.21 kan någon dra den slutsatsen att folkpartiet i december 1982 vid behandlingen av reservationsanslag på 300 milj.kr. på tilläggsbudget för detta år skulle ha reserverat sig mot beslutet att avdela detta belopp för prospektering under en femårsperiod. Faktum är att det som skilde oss åt i denna fråga då var att vi från vårt håll hävdade det riktiga i att medel för prospektering skulle anslås för ett år framåt tills ett mera underbyggt prospekteringsprogram för återstoden av den aktuella femårsperioden tagits fram. Nu har vi fått ett bättre underlag, låt vara att man skulle vilja ha det mer omfattande. Vi anser från folkpartiet nu, som vi gjorde hösten 1982, att en ökad prospektering är nödvändig, om vi inte ytterligare skall tappa underlag för en omfattande och lönsam gruvhantering i vårt land. Jag skulle så vilja säga något om det forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivs vid Ranstadsverket när det gäller alunskiffer. Tidigare talare har varit inne på samma område, och utskottet är inte enigt på den punkten. Centern och vpk kräver att det nuvarande forskningsoch utvecklingsarbetet vid Ranstadsverket upphör. På något sätt får man känslan att bakom det kravet döljer sig någonting av ett uranspöke. Jag tycker att det skulle vara tråkigt om man i det här läget skulle låsa sig mot den bakgrunden, eftersom det inte finns några som helst förslag att utvecklingen skall drivas i den riktningen. Utskottsmajoriteten anser att de befintliga anläggningarna i Ranstad bör utnyttjas för fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser. Det som nu är viktigt är att regeringen, efter det att den arbetsgrupp som nu utreder frågan om den fortsatta verksamheten vid Ranstadsverket framlagt sina förslag, förelägger riksdagen förslag i fråga om mål och inriktning när det gäller Ranstadsverkets framtid. Från vårt håll stöder vi en sådan handlingslinje i fråga om Ranstadsverket och dess framtida uppgifter.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

Herr talman! Makt över råvarutillgångarna spelar en central roll i internationella relationer. Kampen om råvarutillgångarna är ett tungt inslag i det politiska maktspelet. Den vållar fortlöpande svåra konflikter och grova övergrepp mot folk och nationer. Det var kampen om järnmalmsexporten under världskriget som fick fyrpartiregeringen i Sverige att så villigt gå herrarna i Berlin till handa. Det var för oljans skull det väpnade angreppet mot Libanon och bombningarna av tättbefolkade bostadsområden i Suez 1956 och 1958 ägde rum. Det var för kopparns skull den chilenska demokratin skulle krossas. Denna maktkamp går i vår tid i hög grad tillbaka på det faktum, att de olika råvaruområdena starkt domineras av några få stora multinationella företagsimperier. Inte sällan är det ett enda jätteföretag som kontrollerar merparten av resurser och marknad, och för nästan samtliga mineral dominerar ett, två eller tre storföretag helt marknaden. I västvärlden finns omkring 700 gruvbolag. Ett sextiotal av dem kontrollerar hela västvärldens mineralförsörjning. 19 bolag står för en tredjedel av hela försörjningen. Två bolag kontrollerar hälften av försörjningen med antimon, två över 40 96 av försörjningen med aluminium, ett enda bolag kontrollerar 70 20 av all kobolt, ett bolag över hälften av all vanadin, två bolag kontrollerar 70 96 av all nickel och två över 60 96 av all molybden. Vad ger detta för utgångspunkt för en svensk mineralpolitik? Det inskärper framför allt den grundläggande betydelsen av en självständig, nationell politik. Samhället skall äga och utvinna mineralen. Multinationellt inflytande och privata storbolag med utländsk anknytning skall hållas utanför. Teknik och prospektering skall styras av samhället, i demokratiska former och under öppenhet och insyn. Detta är bakgrunden till vpk:s yrkanden rörande mineralpolitiken. Samhällsekonomiska överväganden och långsiktiga internationella perspektiv skall vägleda utvinningen. Samhället skall svara för vidareförädlingen. Mineralförekomsterna skall nationaliseras. British Petroleum, ett av de fyra största multinationella energibolagen, bör under inga omständigheter släppas in på det svenska mineralområdet — det är näst intill otroligt, vilken aningslöshet som här präglar den socialdemokratiska regeringens handlande när den föreslår detta. De viktiga legeringsmetallerna bör i största möjliga utsträckning brytas i Sverige för att i någon mån frigöra landet från det starka beroende av de multinationella råvarujättarna som nu råder beträffande volfram, vanadin och titan. Ett enhetligt koncessionssystem bör ersätta inmutningssystemet i den framtida regleringen av rättsförhållandena på mineralområdet. Riksdagen bör göra en framställning till regeringen om att utländska engagemang i gruvnäringen bör förhindras. Sådana engagemang är politiskt och ekonomiskt osunda. De leder till allvarliga beroenden av oansvariga makter, som står över nationalstaternas kontroll, och de främjar storbolags marknadsdominans och kartellväsen på det internationella området. Det är mot den bakgrund som jag här i korthet har beskrivit jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet om mineralpolitiken.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg i denna debatt främst uppehålla mig vid vad som anförts i reservationerna 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11 och 12. Övriga reservationer kommer Birgitta Johansson och Karl-Gustaf Mathsson att ta upp i sina anföranden. Tyvärr nödgas vi konstatera att omfattningen av den svenska gruvhanteringen i alla avseenden har starkt gått tillbaka under senare år. Främst gäller detta järnmalmsproduktionen, där Sverige, från att på 1950-talet ha varit världens dominerande järnmalmsexportör med en andel av världsmarknaden på 39 26 år 1950, har gått ner till en motsvarande andel av knappa 5 90 år 1981. Andra länder, främst Brasilien och Australien, men också Kanada och Sovjet, är nu dominerande på denna världsmarknad. Ett exempel på denna nedgång är vår export till EG, vår största exportmarknad, dit vi levererade 25 miljoner ton 1970, vilket motsvarade 24 26 av EG:s hela järnmalmsimport. 1981 var motsvarande siffror 14 miljoner ton resp. 12 96. Det råder i dag ett mycket stort gap mellan möjligt och faktiskt kapacitetsutnyttjande i de svenska järnmalmsgruvorna. Detta strävar man nu efter att minska, och det går tyvärr mycket hårt ut över sysselsättningen. Vi har alla kunnat följa hur exempelvis LKAB:s flera gånger reviderade produktionsplaner har medfört att mer än 19000 gruvarbetare och andra anställda har förlorat eller kommer att förlora sina arbeten. Det ser inte ut som om situationen för järnmalmsgruvorna skulle ljusna under de närmaste åren. Till övriga problem kommer också att LKAB brottas med mycket stora kvalitetsproblem, som nu snarast måste lösas och som kommer att kosta mycket pengar. För annan gruvproduktion än järnmalm är bilden kanske mera optimistisk. De gruvor som vi, i brist på bättre ord, brukar kalla för icke-järngruvor ser ut att hålla sin nivå och bedöms dessutom i någon mån kunna öka antalet anställda. Totalt sett torde bedömningen vara att gruvindustrins relativa betydelse inom svensk industri troligen kommer att fortsätta minska. Det är mot denna bakgrund som regeringen hösten 1982 beslutade att låta utarbeta ett investeringsoch utvecklingsprogram för gruvoch mineralindustrin. Som ett första led i detta arbete föreslås nu ett anslag av 300 milj.kr. för ökad prospektering, för ökad livslängd hos befintliga gruvor och för att skapa förutsättningar att öppna nya gruvor. Vi menar att detta är en angelägen och nödvändig insats, men jag poängterar att det naturligtvis också är angeläget att alla resurser nu samordnas och att ett verkligt samarbete etableras mellan parterna. Resultatet måste alltså bli i linje med vad propositionen syftar till. Herr talman! Jag skall nu göra en personlig reflexion. När jag talade om de resurser som behövs är det naturligtvis också fråga om personresurser. Det är angeläget att man, som någon tidigare har sagt, mobiliserar de personella resurser som finns för att vi skall få en god effekt av denna satsning. Det gör mig bekymrad, herr talman, att jag i dag kan konstatera att förre chefsgeologen i LKAB sedan många månader är utan arbete. Tibor Paråk var alltså chefsgeolog i LKAB. I detta läge har vi inte råd att avstå från kunnigt folk, och här är det fråga om kunnigt folk. Det är alltså min förhoppning att man någon gång skall kunna ta ett initiativ och se till att nyttja denne utomordentligt kunnige geolog inom ramen för denna satsning. Herr talman! Jag vill starkt framhålla att det var en personlig reflexion, som inte i övrigt har att göra med utskottsbetänkandet. I samråd med företrädare för myndigheter, företag och fackliga organisationer på mineralområdet har industriministern tillsatt tre regionalt inriktade arbetsgrupper för fortsatt arbete. Detta har också omnämnts av tidigare talare. Herr talman! Som vanligt, höll jag på att säga, råder det delade meningar om dessa regeringens förslag. I reservation nr 1 yrkar således moderaterna på en kraftig prutning av regeringens anslag till prospektering. Som motiv anges risken för att en så kraftig ökning av det statliga prospekteringsstödet skulle medföra att företagens egna prospekteringsansträngningar minskar. Jag tror inte att den risken föreligger, då det vid överläggningen med gruvoch mineralindustrins företrädare visat sig att det finns utrymme för betydligt utökad prospektering i landet. Vidare föreslår man i denna reservation att anslaget till nämnden för statens gruvegendoms verksamhet skall begränsas till ett anslag på 10 miljoner och omfatta endast budgetåret 1984/85. Till detta kan sägas att prospektering är en långsiktig verksamhet och att därför NSG:s projekt vanligen pågår längre tid än två till tre år. Det är därför angeläget att man har möjligheter att göra ekonomiska åtaganden under minst tre år. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på reservation 1. I reservation 2 yrkar likaledes moderaterna en prutning. Man yrkar nämligen avslag på de 4 miljonerna till finansiering av s.k. latenta kronoandelar. Förhållandet är att NSG under 1982-1983 gjort en omfattande utredning av dessa latenta kronoandelar i 332 utmål. I 190 av dessa utmål bedömer man en framtida brytning aktuell. Kostnaderna för dessa andelar ryms inte i NSG:s ordinarie budget, och därför behövs anslaget på 4 miljoner. Jag yrkar därför avslag även på reservation 2. Jag vill nu övergå till att kommentera reservation 4 som handlar om det avtal som upprättats mellan LKAB och BP Mineral. Låt mig till en början understryka att det hela grundar sig på ett avtal som, i likhet med vilket annat avtal som helst, är möjligt att säga upp om det i framtiden skulle visa sig vara mindre fördelaktigt. Jag föreställer mig att vissa förutsättningar också finns för omförhandlingar. I övrigt anser utskottets majoritet att regeringens beslut i denna fråga stämmer väl överens med vad riksdagen tidigare har uttalat när det gäller breddning och satsning på nya projekt inför 1980 och 1990-talet och att det därvid bör finnas plats för både svenskt och utländskt kunnande och investeringskapital, liksom också för teknologi. Vpk:s oro för att staten skall tappa kontrollen över framtidens gruvbrytning anser utskottets majoritet vara obefogad då statens inflytande över gruvor som kan öppnas genom detta avtal är säkrat i både fredsoch krigstid. Utskottet förutsätter dessutom att staten genom utnyttjande av kronoandelsinstitutet och i egenskap av ägare av LKAB bibehåller svensk kontroll över de naturtillgångar som berörs av avtalet mellan LKAB och BP Mineral. Detta är enligt majoritetens mening en stark skrivning, och jag tycker att den också borde kunna tillfredsställa vpk. Jag yrkar därför avslag på reservation 4. I reservation 8 upprepar vpk sitt tidigare förslag om att utreda frågan om ett zinksmältverk i Örebro län. När en motion med samma innehåll behandlades av näringsutskottet våren 1982 avslogs den med hänvisning till att det råder en mycket stor överkapacitet när det gäller zinksmältverk i Skandinavien. I dag kan man konstatera att detta förhållande gäller i hela Europa. Det är mot den bakgrunden som vi också yrkar avslag på reservation 8. Till detta kan sägas att regeringen har aviserat att en särskild utredning skall tillsättas med uppgift att göra en samlad översyn av minerallagstiftningen. Oavsett att utskottets majoritet nu som tidigare har ställt sig tveksam till så långtgående åtgärder som att slopa inmutningsrätten och ersätta den med ett koncessionsförfarande så torde det vara en angelägen fråga för den aviserade utredningen. När det gäller hemställan i reservation 10 att staten skall vara ägare till alla nya mineraltillgångar har ju utskottsmajoriteten den uppfattningen att redan den nuvarande minerallagstiftningen fyller alla rimliga anspråk. Även detta torde vara en central fråga för utredningen, som jag menar också bör se på detta förhållande. Jag yrkar därmed avslag på reservationerna 9 och 10. I reservation 11 berörs på nytt frågan om statens utnyttjande av kronoandel. Jag vill hänvisa till utskottets skrivning på s. 27 i betänkandet, där utskottet förutsätter att staten skall utnyttja sin rätt till kronoandel. Detta är motivet för vårt yrkande om avslag på reservation 11. Till slut några ord om reservation 12 där det hemställs om åtgärder som förhindrar utländskt engagemang inom gruvnäringen. Utskottets majoritet anser för sin del att den nuvarande lagen om utländska förvärv av fast egendom m.m. i tillräcklig omfattning begränsar utländska företags möjligheter i detta avseende. I motiven för denna lag har man särskilt understrukit att det vid tillståndsprövning om rätt till inmutning och utmål skall fästas stor vikt vid det allmänna intresset av att malmtillgångarna behålls i svensk ägo. Direktiven för den aviserade utredningen är enligt uppgift ännu inte skrivna, varför utskottet förutsätter att även denna fråga blir föremål för översyn. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag även på reservation 12. Till slut, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 32 i alla de avsnitt som jag här har berört.

Herr talman! I det här betänkandet från näringsutskottet om mineralpolitik behandlas ett antal vpk-motioner. Jag kommer att beröra de motioner som handlar om legeringsmetaller. De legeringsmetaller som det främst handlar om är nickel, volfram, vanadin och titan. Då det gäller försörjningssituationen för dessa metaller har mineralpolitiska utredningen framhållit att för volfram är den mycket kritisk, för nickel och titan kritisk och för vanadin måttligt kritisk. Det här borde ju innebära att extra ansträngningar görs för att ändra på dessa förhållanden. Nu konstaterar utskottet helt kort att vanadinförekomsterna i Gävleborgs län kan vara brytvärda, men att förekomsterna av legeringsmetallerna i Norrbotten och Västerbotten är för fattiga eller av för dålig kvalitet för att vara brytvärda.

Någon hänsyn till samhällsekonomi, handelsbalans eller försörjningssynpunkt synes utskottet inte ta. Detta är i och för sig inte överraskande. I betänkandet från mineralpolitiska utredningen framförs på flera ställen den intentionen att svensk mineralpolitik måste inriktas så, att den bäst gagnar samhället. Enligt vår mening måste detta medföra att vissa bestämda slutsatser dras. Bl. a. måste detta innebära att samhället på ett aktivt sätt ser till att mineralpolitiken inriktas så, att den bäst gagnar samhället. Detta är också bakgrunden till att vi genom de här motionerna föreslår vissa åtgärder. Motion 2028 av Bertil Måbrink berör fyndigheten i Järvsö och Bjuråker, som innehåller vanadin och titan. I motion 341 önskar vi motionärer en helhetsbedömning av volframfynden i Norrbotten och Västerbotten. Då det gäller nickelfyndigheterna i Västerbotten föreslås i motion 336 att ett handlingsprogram utarbetas. Vi motionärer är inte i likhet med utskottsmajoriteten nöjda med att de privata kapitalintressena skall avgöra om det skall hända något på detta område och i så fall när detta skall ske. Vi anser att flera tunga skäl talar för att man redan nu måste vidta vissa åtgärder i den riktning som föreslås i motionerna, och det med tanke på samhällsekonomi, försörjningssituation och sysselsättning.

Herr talman! Till näringsutskottets betänkande 1982/83:32 finns 13 reservationer fogade. Jag har för avsikt att mycket kort beröra reservation 5, som gäller Ranstadsverket, och reservation 13, om förbud mot uranbrytning. Båda frågorna har tidigare diskuterats i riksdagen, både i kväll och vid andra tillfällen. I motion 1013 från centern begärs att riksdagen beslutar att forskningsoch utvecklingsarbetet vid Ranstadsverket skall avbrytas efter den nu pågående verksamhetsperiodens utgång. Motionen tar också upp ansvarsfrågan i vad gäller återställningsarbetet. Centermotionen begär att Ranstadsverkets framtida användning för annat än skifferhantering utreds. Reservanterna säger att resultaten av det forskningsoch utvecklingsprogram som sedan år 1978 bedrivs i Ranstad entydigt visar att det av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl saknas förutsättningar för exploatering av skifferfyndigheternai Ranstad. En majoritet i näringsutskottet, bestående av socialdemokrater, moderater och en folkpartist, delar inte reservanternas uppfattning. Därför yrkar jag avslag på reservation 5. AB Svensk alunskifferutveckling bedriver i Ranstad forskningsoch utvecklingsarbete om skifferanvändning. Försök med högtemperaturförgasning har inletts. Resultat härav beräknas föreligga under 1983. 1981 års energikommitté skall belysa hur de svenska skiffertillgångarna långsiktigt kan komma att utnyttjas. Kommittén skall som ett första steg utvärdera de resultat som framkommit genom forskningsoch utvecklingsprogrammet i Ranstad. Majoriteten i näringsutskottet anser att försöksverksamheten vid Ranstad skall säkerställas. Det är av avgörande betydelse att statsmakterna på ett tidigt stadium lägger fast riktlinjer för ett mer långsiktigt forskningsoch utvecklingsprogram än som hittills har förekommit. Vi menar att det är angeläget att regeringen förelägger riksdagen förslag till sådana riktlinjer. Reservation 13 tar upp frågan om förbud mot uranbrytning. Majoriteten i näringsutskottet anser att något särskilt uttalande om förbud mot uranbrytning inte behöver göras. Uranhaltig mineral, liksom all annan mineral, omfattas av minerallagen, och därmed krävs koncession för brytning. Brytning av uranhaltiga metaller prövas också enligt bl.a. miljöskyddslagen och 136 a § byggnadslagen. Vid tidigare behandling av samma motionskrav har majoriteten i näringsutskottet betonat att brytning av uran självfallet kan tillåtas endast om de krav som ställs med avseende på bl.a. naturskydd och arbetsmiljö kan tillgodoses. Med dessa motiveringar avstyrks motionerna 1500, 1108 och 2023. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Helt kort bara: Jag noterar att utskottsmajoriteten upphållit sig enbart vid den formella sidan av frågan om lagstiftning mot uranbrytning i vårt land, däremot vill man inte diskutera innehållet i en sådan lag. Det är den frågan som vi har tagit upp och som behandlas i reservation 13. Jag tror att det för kommande år skulle vara bra om vi fick en debatt i sak, så att vi inte resonerar förbi varandra. Jag kan i och för sig tolka Birgitta Johanssons uttalande ganska positivt. Egentligen vill hon inte ha uranbrytning i Sverige, men hon sade inte det, utan höll sig till formalia. Det vore bra om det blev sagt.
Herr talman! Med hänsyn till den sena timmen kanske vi inte kan debattera denna fråga på ett meningsfullt sätt. Jag hoppas att vi kan återkomma till problematiken kring brytning av metaller, för det är det som det ytterst handlar om. Det handlar från vår sida inte om uran, i den bemärkelsen. Det var centerpartiet som gjorde uranbrytningen till en fråga i samband med kärnkraftsomröstningen. Jag är helt på det klara med att ni vidhåller era ståndpunkter, och jag respekterar centerpartiet för det. Jag hoppas att vi kan få en meningsfull debatt om brytning av metaller vid ett senare tillfälle.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1982/83:32 behandlas bl.a. av centern väckt förslag om förbud mot prospektering efter uran och mot uranbrytning. Dessa krav kan givetvis — och egentligen fullt tillräckligt — motiveras av att våra kärnkraftverk skall avvecklas. På sikt behöver vi alltså inget uran. Det uran vi behöver kan vi importera — om våra kärnkraftverk över huvud taget kommer att kunna användas under den tänkta tiden. Men också andra och för enskilda människor och bygder väl så påtagliga skäl kan anföras mot uranprospektering och brytning. De uranförekomster som man sneglar på finns ofta i områden i Mellansverige där också jordbruksmark av högsta kvalitet är dominerande i landskapet — jordbruksmark om vilken ingen i dag vet om den någonsin går att återställa, så att den återigen kan användas för livsmedelsproduktion. Kortsiktiga vinster står här, som så ofta, mot mera långsiktiga överväganden som rör våra möjligheter till överlevnad. De miljöproblem som följer med en eventuell uranbrytning är många, och mycket talar för att en del av problemen inte går att möta med tillräckliga motåtgärder. Somliga av problemen är dessutom kända och kan studeras i verkligheten i form av konsekvenser i landskapet från tidigare skifferbrytning. Ranstad i Västergötland och Kvarntorp i Närke är platser som kan rekommenderas till studium. Man vet alltså av erfarenhet att grundvattenförhållanden totalt förändras i samband med skifferbrytning. Uranet förekommer just i alunskiffer. Vatten försvinner ur källor, och vattenkvaliteten förändras i stora områden runt själva brytningsområdet. Landskapet förändras totalt. Miljön störs av luftföroreningar. I Kvarntorpsområdet ledde tidigare skifferbrytning och oljeutvinning ur skiffer till extremt låg tillväxt — om ens någon — på skogarna i området. Inget talar för att sådana effekter inte skulle uppkomma vid eventuell uranexploatering. I debatten har från hugade exploatörer anförts att miljöproblemen går att lösa. Men hittills har inget annat än teorier presenterats. Uranutvinning innebär dessutom problem utöver vad som gäller vid utvinning av t.ex. olja ur skiffer. De restprodukter som är ofrånkomliga innehåller frigjort uran, som ger upphov till urlakning. Detta kan få förödande konsekvenser för stora områden. Och dessa effekter skulle vi få dras med under långa tider, för att ta fram en produkt som de allra flesta av oss är överens om att vi inte skall använda. Var finns logiken? Varför inte en gång för alla ge klart besked beträffande uranet: en produkt som vi inte behöver skall vi väl inte tillåta att företag och institutioner satsar pengar på att utveckla. Jag anser i alla fall att detta är kvalificerat dålig samhällsekonomi. I de bygder som berörs — t.ex. Kvarntorpsområdet i Närke — minns de flesta av den vuxna befolkningen vad skifferexploateringen under 1940-, 1950 och 1960-talen innebar. När det gäller dessa människor räcker det inte att tala lugnande om att man har teoretiska modeller för hur man skall möta miljöproblemen. Verkliga upplevelser väger tyngre än teoretiska planer, särskilt när teoretikerna är i tjänst hos dem som från början vill — dvs. av rent ekonomiska skäl — exploatera uranet i våra skiffrar. Den oro som skapas — som en följd av dessa återkommande planer på utvinning av olika produkter ur våra skiffrar — bland människor i berörda bygder är svår att beskriva, men den är icke desto mindre en realitet. Man skapar alltså rent sociala problem. Osäkerhet om man kan få bo kvar på sin gård eller i sitt samhälle går inte spårlöst förbi. Lönar det sig att satsa på huset, eller blir det ändå så att man tvingas flytta? Investeringar i jordbruk och industrier kan ifrågasättas av samma skäl. Detta är inte bra. När dessutom skälet till oron i detta fall är en eventuell utvinning av uran — som vi inte har användning för efter några få år — blir det mycket svårt att förstå, varför vi inte skulle kunna ena oss om att ge ett klart besked att det inte skall bli någon uranutvinning. Ett sådant besked skulle spara pengar och ta bort orsaker till oro, som i sin yttersta konsekvens leder till svåra sociala problem. Människorna i både Kvarntorp och Ranstad är värda att få detta besked, och tänkta exploatörer kan satsa sin kreativitet på mer realistiska och försvarbara projekt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 13, fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall göra mitt bästa för att vi skall kunna votera i kväll och ändå få fram det viktigaste jag har att säga om gruvnäringen i Bergslagen. Man har räknat med att det inom en tioårsperiod försvinner ungefär 70 000 arbetstillfällen i Bergslagen. Det beror bl.a. på att gruvnäringen är i kris. Framtiden för gruvnäringen i Bergslagen ser mycket dyster ut. En epok med järnmalmshantering är faktiskt på väg att dö ut om inget radikalt görs. I Bergslagsregionen finns det nu bara två järnmalmsgruvor, och det är Grängesberg och Dannemora. Grängesberg har haft hårda lönsamhetskrav på sig under en rad år. Dannemora räddades av en större order häromåret, så där är driften fortfarande i gång. Det är viktigt med betydande insatser för att åter få Bergslagens gruvnäring på fötter och för att den skall tillåtas spela den roll som den måste ha i en framtida svensk stålindustri. Med anledning av detta har vi till innevarande riksmöte motionerat om ett åtgärdsprogram för gruvnäringen i Bergslagen som skulle kunna ge välbehövliga jobb i regionen samtidigt som det ger social och ekonomisk nytta för landet i dess helhet. Vi pekar på några delar som borde ingå i ett sådant program för Bergslagen. Vi nämner prospektering. En genomgripande prospektering av Bergslagen är nödvändig. Regionen är faktiskt inte så noggrant undersökt som man skulle önska. Som ett efterföljansvärt exempel pekar vi på Jokkmokks kommun, där SGU har gjort stora undersökningar och fått fram en rad brytningsvärda fyndigheter. En sådan arbetsmodell skulle man kunna tillämpa också i Bergslagsområdet. Vi menar också att en del i ett sådant program borde vara inventering av smärre mineralfyndigheter. Små fyndigheter som i dag inte är brytningsvärda, om man ser strikt företagsekonomiskt på dem, skulle kunna bli brytningsvärda, om man ser det på ett annat sätt och väger in såväl arbetsmarknadspolitik som försörjningsberedskap i beslutet när det gäller mineralbrytningen. Det finns möjlighet att med ambulerande utrustningar, på sätt som man gör i bl.a. USA, utnyttja mindre mineralförekomster med stor social-ekonomisk nytta. Detta skulle kunna ge underlag för en inhemsk marknad för svensk gruvteknik och svensk gruvmaterielindustri, som sysslar med just sådana här grenar men saknar svensk marknad. Jag tänker på Sala International och Arbro. Vi föreslår också som en del i ett sådant program för Bergslagen att man skall kunna inventera äldre gruvavfall. I gruvor som en gång i tiden varit i drift finns det mängder av avfallsprodukter, som genom att man då inte hade resurser eller teknik för tillvaratagandet innehåller metaller som kan användas. Jag skall mycket kort anknyta till det som står i utskottsbetänkandet om s.k. biologisk lakning. Detta är en metod som skulle kunna användas för just dessa varphögar och det överblivna material som ligger runt omkring de här gruvorna. Vi behandlar detta i reservation 3, som vi tidigare har yrkat bifall till. Jag skall gå över till att tala något om zink. Som vi hört här tidigare i dag är det andra året man avstyrker vårt förslag om att utreda möjligheterna att anlägga ett zinksmältverk i Örebro län. Det är en region som är hårt drabbad i fråga om sysselsättningen, och det gäller att ta vara på alla möjligheter att skapa nya vettiga arbetstillfällen. Vi menar att man inte så lätt borde springa ifrån förslaget om ett zinksmältverk, utan att man borde utreda frågan ordentligt. Vi exporterar råvaran och importerar zinken i olika former. Förutsättningen för en sådan här undersökning är att det finns inhemsk råvara. Någon brist kommer inte att uppstå på ett bra tag. Man räknar med att det finns 40 årsproduktioner kvar av zinkråvara i Sverige. Vi skulle kunna förädla råvaran inom landet. Den framtagna zinken skulle kunna användas i ytterligare förädlingssteg. Det skulle innebära en ökad självförsörjningsgrad. Vi exporterar i dag oförädlad zinkslig och importerar färdig zinkmetall. Det är ju helt onödigt att exportera jobb på det sättet. Jobben kunde skapas, även om man hänvisar till att det nu finns en överkapacitet i Europa. Det gäller att slå vakt om de arbetsmöjligheter som finns och som kan ge verklig lönsamhet. Vi behandlar detta i reservation 8. För att avrunda anförandet skall jag slutligen gå över till frågan om Grängesbergsgruvan. bergsbolaget och Stora Kopparberg. 1980 skedde ett ”genomslag” mellan dessa två närbelägna gruvor. Sedan SSAB bildades har Grängesbergsgruvan varit föremål för ständiga rationaliseringar och neddragningar. Nedläggningen av metallframställningen i Domnarvets järnverk har varit en orsak till att man dragit ner verksamheten i Grängesberg. Oxelösunds järnverk är nu den största inhemska kunden, och resten av malmen går på export. Den enda satsning som skett av betydelse för gruvan är investering i granultillverkning, som gjordes i strid med SSAB-ledningen. Det var riksdagen som tvingade SSAB-ledningen till denna satsning. Platsledningen och facket stödde naturligtvis ett sådant initiativ. Vi menar att den sista stora järnmalmsgruvan i Mellansverige under inga omständigheter kan få läggas ned. Vi tror att Mellansverige kommer att ha betydelse för framtida svensk stålindustri. Därför måste riksdagen och regeringen vara särskilt uppmärksamma på SSAB:s handlande när det gäller Grängesbergsgruvan. Utskottet säger att riksdagen inte skall göra något uttalande, därför att det här är en sak för SSAB:s ledning och att det, om jag tolkar utskottsbetänkandet rätt, inte är ett samhällsintresse som bör föranleda något beslut av riksdagen. Detta är ett märkligt uttalande. Det gäller ju ändå en av de sista järnmalmsgruvorna — vi har ju fortfarande Dannemoragruvan i drift — i Mellansverige, och det måste väl betraktas som en resurs, som det är värt att slå vakt om på längre sikt. Detta borde väl av den orsaken intressera riksdagen litet mer, så att man inte bara avfärdar det hela och säger att SSAB-ledningen får ta ställning till om gruvan skall finnas kvar eller inte.

Herr talman! Det lider snabbt mot midnatt, och jag skall därför så koncentrerat som möjligt ta upp tre av de nio reservationer som är fogade till detta betänkande. I reservation 3 framförs tre yrkanden, varav det första vid ett flertal tillfällen har varit föremål för behandling här i riksdagen. Det främsta syftet här är att ange detaljerade riktlinjer för mineralpolitiken med målsättningen ett förstatligande av gruvnäringen. Vidare yrkas på en reorganisering av SGU samt upprättande av ett regionalt åtgärdsprogram för Bergslagen. Mot bakgrund av den situation som svensk gruvnäring nu befinner sig i och som Karl-Erik Häll klart redogjort för i sitt anförande, ligger problematiken i daginte i att arbeta fram långtgående och detaljerade program, utan i stället i att pröva den väg som regeringen nu angivit i ett aktivt utvecklingsoch investeringsprogram. När det sedan gäller kravet på en reorganisering av SGU, anser utskottsmajoriteten att SGU med sin helt nya organisation måste ges en rimlig chans att visa vad man kan uträtta. Skulle det senare vid en utvärdering visa sig att den nuvarande organisationen inte uppfyller berättigade krav — ja, då skall vi naturligtvis vidta de åtgärder och genomföra de förändringar som kan vara nödvändiga.

I reservation 6 framställs yrkanden om ytterligare anslag till prospektering av legeringsmetaller. Här vill jag understryka betydelsen av att vi aktivt stöder och följer upp redan pågående projekt och nya verksamheter, för att i första hand försöka tillgodose våra inhemska behov av viktiga legeringsmetaller. Utskottsmajoriteten har den bestämda uppfattningen att erforderliga medel för ett sådant prospekteringsarbete inryms i de 300 milj.kr. som nu föreslås till prospekteringsverksamheten. Som framgår av utskottets skrivning kommer det att bli en icke föraktlig anslagsreserv över sedan pengar har fördelats till det regionala prospekteringsarbetet. Vi förutsätter att den reserven bl.a. skall kunna tas i anspråk till angelägna prospekteringsarbeten avseende intressanta mineraler, exempelvis scheelit, ur vilken vi kan framställa volfram. Mot den här bakgrunden föreslår jag att reservationen avslås. I reservation 7 hemställs bl.a. att ansvaret för Grängesbergsgruvan flyttas från SSAB:s ledning till en närmare anknytning till regeringen och staten samt att Grängesbergsgruvan inte får läggas ned förrän malmen i gruvan är utbruten och nya arbeten anskaffats till de anställda. Med hänvisning till de vinstgivande resultat som Grängesbergsgruvan visat upp det senaste året och med de planer som redovisats från SSAB-ledningen, att fr.o.m. årsskiftet 1985-1986 besluta om investering i en ny transportnivå har vi anledning att bedöma Grängesbergsgruvans framtid som tämligen god.

Herr talman! Det behövs en aktiv politik och investeringsprogram, sägs det, och det tycker man skall skapas genom de pengar som anslagits för Bergslagen. Men man har ju inte på något sätt preciserat hur pengarna skall användas. Och ännu har vi inte sett något sådant aktivt investeringsprogram; i varje fall har inte något sådant kommit under mina ögon. Det slår mig litet grand att K.-G. Mathsson nog innerst inne tycker att det är ganska bra förslag som läggs fram i vpk-motionen beträffande hur man skulle kunna utveckla gruvnäringen i Bergslagen och skapa ny sysselsättning och en god samhällsekonomi. Men han tvingas ändå av någon anledning att yrka avslag på reservationerna. Han säger att vi inte skall särbehandla Grängesbergsgruvan som ett samhällsintresse. Jag kan upplysa K.-G. Mathsson om att vi faktiskt har motioner där det står att alla gruvfyndigheter och alla råvaror bör vara ett samhällsintresse och bör nationaliseras. Om man tittar i våra stålmotioner kan man se det. I och för sig vill vi alltså samma sak med alla mineral här i landet; det är inte bara Grängesbergsgruvan som borde vara ett samhällsintresse. Just beträffande samhällsintresse är det intressant att se den omsvängning som ändå sker och som K.-G. Mathsson tvingas delta i. För ett par år sedan stod han och jag på samma barrikad och försökte tvinga industriminister Åsling att ta ett samhällsansvar när det gäller Spännarhyttan, som skulle läggas ned, medan man från industriministerns och ASEA:s ledning sade att detta var bolagets ensak. Nu står K.-G. Mathsson och säger om Grängesbergsgruvan att den inte skall vara något samhällsintresse utan vara bolagets ensak att sköta. Jag tycker nog att man borde hålla linjen litet grand, även om det går något år emellan och det sker ett byte av majoritet i riksdagen.
Herr talman! Det är helt riktigt, Hans Petersson i Hallstahammar, att vi har slagits tillsammans för Bergslagen, och jag hoppas att vi skall kunna göra det fortsättningsvis också. De svårigheter som Bergslagen nu upplever är inte enbart beroende av gruvnedläggelser. Och man löser inte heller problematiken genom ett regionalt gruvprogram för Bergslagen. Här måste det ske en helt annan uppställning, och där har vi också anvisat vägar i motionen. Men vi ser prospekteringsanslaget som ett viktigt första steg för att ta itu med de här stora problemen.
Herr talman! Självfallet är inte mineralpolitiken lösningen för hela Bergslagen. Vi har en rikt förgrenad verkstadsoch förädlingsindustri, som måste byggas in i det här sammanhanget. Men jag tror inte att den kan leva vidare särskilt bra utan tillgång till själva basnäringen och råvaran. Vad är det som säger att vi får en förädlingsindustri i regionen om vi rycker undan råvaruförsörjningen? Osäkerheten på den punkten gör det viktigt att behålla Bergslagens gruvor och utveckla dem. Jag håller med om att det inte går att lösa Bergslagens problem enbart med mineralpolitiken, men mineralpolitiken är en del av lösningen.
Herr talman! Jag hoppas att vi kan fortsätta debatten om Bergslagens problematik — kanske när vi skall diskutera regionalpolitiken här i riksdagen.

Fru talman! Så är vi då här igen, det strävsamma gäng som någon gång per termin brukar ta riksdagens tid i anspråk med att resonera om energispörsmål. Får jag den här gången försöka göra det med en något annorlunda infallsvinkel än vad vi normalt brukar ha. Det går lätt troll i ord — och i politik. Gamla ståndpunkter blir besvärjelser. Formlerna utestänger verkligheten. Energipolitiken präglas till inte obetydlig del av detta. Att förhoppningar grusats, att ekonomin i nya energikällor visat sig långt sämre än man hoppats och att samhällsekonomin inte längre tål vilket experimenterande som helst hålls borta från den politikervärld där energifrågorna sedan något årtionde har sin hemvist. Det är inte säkert att detta gynnar landet. Risken är tvärtom uppenbar att den totala politikerdominansen över energiförsörjningen leder till att de oundvikliga felsatsningarna blir eviga därför att man saknar förmåga att se — eller medge — begångna misstag. Kanske borde vi fråga oss varför man i utlandet med sådan förundran följt vad som tilldragit sig i Energisverige de senaste tio åren. Objektiviteten i dessa bedömningar är nog större än vad vi själva förmår prestera. Fru talman! Ytterst är energipolitiken ett exempel på den övertro som alltför många alltför länge visat gentemot det politiska systemets förmåga att lösa vilka bekymmer vårt samhälle än möter. Faktum är ju att detta politiska system med åren kommit att bli så överbelastat att det i dag ofta inte förmår att åstadkomma de effekter man med ett visst beslut säger sig eftersträva. Den väv som allehanda regleringar till slut kommit att utgöra gör konsekvenserna av bl.a. olika energipolitiska åtgärder omöjliga att förutse. Att sidoeffekterna blir betydande är under alla omständigheter uppenbart. Effekterna av felriktade energipolitiska åtgärder skall inte underskattas. Energiproduktionsinvesteringar har redan skett på otillräckliga ekonomiska grunder. Sist och slutligen kommer dessa felinvesteringar att drabba konsumenter inom industri och hushåll. Men också i ett annat hänseende har framför allt industrin drabbats. Signaler från statens sida har övertolkats, och satsningar på produktområden som inte rimligen kan bära sina egna kostnader har kommit till stånd med hänvisning till politiska riktlinjer för energiförsörjningen. Också sådana felsatsningar drabbar till slut konsumenterna eller skattebetalarna, som får ställa upp med pengar för att täcka förlusterna. Fru talman! Vi har från moderaternas sida hävdat att energipolitiken borde göras mera marknadsinriktad. Det innebär inte att vi inte inser betydelsen av statliga korrigeringar i de bedömningar marknaden spontant skulle komma att göra. Att vi beslutsamt nedbringar det svenska oljeberoendet är angeläget och kräver statliga åtgärder. Vi vänder oss emellertid mot att sådana åtgärder allt som oftast fått en inriktning som mera liknar besvärjelser än saklig realism. Oljan kan faktiskt inte få ersättas med vad som helst om det skall vara någon mening, ekonomiskt och försörjningstrygghetsmässigt, med ersättandet. Oljan skall ersättas med energikällor som är billigare och säkrare. Hur illa det kan gå förefaller inte minst det nu omdiskuterade Sydgasprojektet vara ett exempel på. Projektets lönsamhet är av allt att döma dålig. Och försörjningstryggheten i gasleveranser genom en enda ledning från Nordsjön kan inte omedelbart sägas vara större än tryggheten i oljeleveranser från samma område. Får man tro pressuppgifter i saken skall emellertid problemen döljas. Förluster maskeras genom lägre skattesatser. Att förlusten kläs i en mera attraktiv dräkt förändrar emellertid inte det faktum att det likväl är en förlust det är fråga om. Skall den kunna motiveras, måste det kunna anföras starka sakliga skäl. Vi har för vår del inte hört några sådana skäl redovisas. Fru talman! Energipolitiken får inte hanteras utan hänsyn till ekonomin. Vårt land har inte outsinliga källor att ösa ur. Nya energislag måste vara lönsamma på sina egna meriter för att kunna motiveras. Det är den ståndpunkt vi moderater kommer att inta när riksdagen, av allt att döma, senare i år får anledning att diskutera energiskatternas utformning i stort. Energipolitiken får inte manipuleras. Sker detta, kullkastas alla rimliga möjligheter att bedöma vad som faktiskt är lönsamt och vad som är en renodlad förlust. Riktigt illa, fru talman, går det när energiskatterna utnyttjas för att av allmänna skäl höja skatterna. Vad regeringen i detta sammanhang nu har föreslagit förtjänar ett entydigt nej av riksdagen. När hyresgäster, villaägare och industri efter alla år av ständiga oljeprisökningar äntligen skulle kunna få glädje av att priserna går ner vore det orimligt om staten i stället tog hela förtjänsten. Det är begripligt om villaägare och hyresgäster i dag rasar mot regeringen. Fru talman! Vi moderater hävdar också ståndpunkten att introduktion av ny teknik inte kan ske från en dag till en annan utan risk för ansenliga tekniska bakslag. Sådana är dyrbara för dem som till slut skall stå för finansieringen. Men de är också psykologiskt allvarliga, eftersom bakslagen riskerar att fördröja en i och för sig angelägen förnyelse av tekniken. Bakslag skapar rekyler. I anslutning till några av de motionskrav som nu behandlas finns det anledning att påminna om detta. För att energiförsörjningen skall kunna tryggas till lägsta kostnad krävs alltså att statsmakterna inte trasar sönder förutsättningarna för energiföretag —enskilda och kommunala — att med konsumenternas bästa för ögonen ordna energiförsörjningen så effektivt som möjligt. Statens insatser måste vara klara och realistiska. Endast på så sätt kan också det nödvändiga ansvarstagandet lokalt och regionalt för energifrågorna säkerställas. Den uppgivenhet som alltför många verksamma inom energisektorn visar inför politikens hegemoni borde stämma till eftertanke. Att inte fullt ut ta vara på den kunskap som runt om i vårt land finns i energiföretag och kommuner vore att slösa med energiförsörjningens viktigaste resurs. De som sitter inne med kunskaper måste känna att dessa tas till vara. Entusiasmen måste återställas genom att de politiska besluten grundas mera på fakta och mindre på förhoppningar. Med den här utgångspunkten har vi moderater påyrkat en omläggning av energipolitiken i riktning mot ett större hänsynstagande till de realiteter som inga politiska beslut i längden kan förtränga. Vi har också avvisat varje tanke på att genomföra den typ av förstärkning av det statliga regleringsmaskineriet som den s.k. Grafströmska utredningen en gång föreslog — en utredning som socialdemokraterna beklagligtvis alltjämt uppenbarligen känner sig befryndade med. Vi säger också nej till att genom ett licensförfarande ytterligare öka det statliga inflytandet över kolförsörjningen. Fru talman! Det är dags att våga lita också på andras omdöme än vårt eget. En sådan omprövning kan möjligen kännas smärtsam för oss politiker, men den är till nytta för landet.